Fru talman! Jag tänker inte bemöta Annika Åhnberg i de olika trosvissa föreställningar hon demonstrerade här utan bara ställa en fråga när det gäller kärnkraften och marknaden. Är problemet det att man inte privatiserat de svenska kärnkraftverken? Det skulle vi ju lätt kunna komma överens om. Jag ställer den enkla frågan till Annika Åhnberg om hon är beredd att medverka till en lagstiftning som gör att vi kan få privata ägare till kärnkraftverken. Det löser kanske hennes ångest inför kärnkraften. I så fall kan vi kanske ta de första stegen redan om något år.
Fru talman! Jag är beredd att omedelbart bidra till en lagstiftning som gör att vi kan avveckla kärnkraften. Den är nämligen precis lika farlig vare sig den är privatägd eller samhällsägd. Jag bara påpekade för Gunnar Hökmark att om man förespråkar marknadsekonomi är det märkligt att man, när det gäller energisystem, förespråkar en energi som det är totalt omöjligt att tillämpa marknadsekonomin på. Det skulle vara intressant om Gunnar Hökmark försökte besvara den frågan i stället för att slingra sig.
Fru talman! Om problemet, enligt Annika Åhnbergs uppfattning, bara är att kärnkraften ändå skulle kunna gå att få privat ägare till så är jag helt övertygad om att verkligheten skulle ge henne fel åter och åter omigen. Den engelska situationen är en annan. Men den kärnkraft som vi talar om i den här kammaren är de tolv kärnreaktorer vi har i Sverige. Där finns säkerligen inga som helst problem. Det var t.o.m. till för några år sedan en del av dem som var i privat ägo. Men folkomröstningens linje två krävde att man skulle föra över dem till samhällets ägo. Är det detta som gör att Annika Åhnberg tror att inte kärnkraften är ekonomiskt bärkraftig, att den inte går att ha i privat ägo? Då har hon djupt fel och det var detta som jag ville påpeka med min enkla fråga.
Fru talman! Utvecklingen i England visar ju på ett ganska tydligt sätt att när man försöker privatisera kärnkraften är det ingen som är intresserad. Jag ville med mitt påpekande framhålla att de som förespråkar marknadsekonomi talar så mycket om hur marknadsekonomin stimulerar konkurrensen, hur den ökar flexibiliteten osv., men verkligheten talar ett helt annat språk, därför att det energisystem som kärnkraften innebär bygger på något helt annat. Det dödar all kreativitet och tar bort alla möjligheter till flexibilitet i energisystemet. Det är i stället förenligt med en hårt centraliserad planhushållning, precis det som marknadsförespråkarna säger att de inte vill ha.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Gunnar Hökmarks och Annika Åhnbergs kritik av regeringens pinsamma frånvaro och inte bara här i kammaren utan jag vågar påstå totalt i energipolitiken. I övrigt vill jag gärna motsäga Gunnar Hökmark på praktiskt taget varje punkt i hans anförande. Tyvärr tillåter inte tiden allt vad jag i det fallet skulle vilja anföra utan jag vill börja med vad regeringen har sagt. Statsminister Ingvar Carlsson har sagt: ''Kärnkraften hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.'' När han ger upp det alltför blygsamma målet att starta kärnkraftsavvecklingen år 1995 frågar man sig om statsministern verkligen är så angelägen om civilisationen. I själva verket kunde vi stoppa en reaktor i år utan allvarliga konsekvenser för energiförsörjningen. Det borde vara klart för varje tänkande människa att det är allra lättast att stoppa den första reaktorn. När man kommer fram till de sista krävs betydligt mer energiska åtgärder. År 2010 skall dock enligt Ingvar Carlsson oåterkalleligen all kärnkraft vara avskaffad. Det hörde vi i regeringsförklaringen och i partiledardebatten. Vi skall äntligen få ett civiliserat samhälle -- om man nu kan lita på sådan löften. Vi har blivit vana vid löftesbrott från det hållet. Men regeringens trovärdighet i energifrågan har inte mindre skadats av den brist på handlingskraft som präglat hela 80-talet och som gör kärnkraftsavvecklingen svårare än nödvändigt. Otillräcklig satsning på energihushållning och effektivitet. Otillräcklig satsning på inhemsk förnybar energi. Man har försummat att använda priset som instrument i energipolitiken. Men låt oss nu se framåt. I partiledardebatten förra veckan sade Olof Johansson att det behövs både mål och medel i energipolitiken. ''Mål, när de uttrycks som årtal utan medel, är förödande för den politiska trovärdigheten'', sade han. Miljöpartiet instämmer livligt. Dess värre måste vi konstatera att Olof Johanssons uttalande blir en bumerang mot centern. Centern har inte i sina energimotioner vare sig definierat när kärnkraften skall vara avvecklad eller vilka medel som skall användas för att komma dit. När det gäller koldioxidtaket är det lika illa. Det framgår av den debatt om bensinskatten som har förts i dag. Samma sak gäller moderaterna och folkpartiet. Beslutet från 1988 om koldioxidtaket kommer kanske att hålla i år, men om så sker är det inte de borgerliga partiernas eller regeringens förtjänst, utan Saddam Husseins. Dessutom är det ju så att ett koldioxidtak inte räcker. En ansvarsfull och solidarisk energi och miljöpolitik kräver att Sverige drastiskt minskar sina utsläpp av alla växthusgaser. Samma sak gäller vår totala energiförbrukning. Brundtlandkommissionen anger att industriländerna måste skära ned sin energiförbrukning med minst 50 %. Birgitta Dahl har flera gånger instämt i detta, men är det socialdemokratisk politik? I så fall, hur skall det omsättas i praktisk handling? Energipolitiken befinner sig i en gråzon där ingen talar klartext och ingen presenterar konkreta program. Det är kanske typiskt för de grå partierna, moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna, som alltmer utvecklas till ett samlat grått block i politiken. Vi i miljöpartiet har ensamma försökt göra det som Olof Johansson talar om, fastställa både mål och medel. Vi kräver en kärnkraftsavveckling på tre år. Vi kräver att koldioxidutsläppen från fossila bränslen skall reduceras med 85 % på 25 år. Vi kräver att energiförbrukningen skall reduceras med 2 % per år, vilket innebär en halvering på 35 Vi har också angivit medel för denna politik i form av förslag till skatter, investeringsbidrag och åtgärder för effektivare energianvändning. Vi har också föreslagit en lag som förbjuder uppförandet av nya anläggningar som använder fossila bränslen. De grå partierna är beredda att låta Sverige bygga fast sig i ett nytt beroende av ett fossilt bränsle, fossilgasen, vilket lär komma att kosta 32 miljarder kronor. Pengar som kunde användas till att satsa på inhemsk energi och hushållning. Pengar kan som bekant bara användas en gång. Det gäller även 32 miljarder. Vi är medvetna om att det i dag saknas majoritet för en kärnkraftsavveckling på tre år, och vi kommer givetvis att stödja varje förslag som innebär att avvecklingen kommer i gång inom rimlig tid, precis som Annika Åhnberg sade. Det är en trovärdighet att man verkligen vill göra något. Vi vill dock varna de grå partierna. En treårig avveckling kan aktualiseras förr än ni anar, det bestämmer inte ni. Det bestämmer den reaktor som behagar totalhaverera inom eller nära landets gränser med stora utsläpp som följd. Då kommer kravet mycket snabbt. Fru talman! Det här är en sammanfattning på en energipolitik som jag vill grunda på miljöpartiets fyra solidaritetskrav. Tyvärr är vi än så länge ensamma om dem.

Fru talman! Lars Norberg måste ha läst på dåligt vad centern har skrivit i frågan om avveckling av kärnkraften och när det gäller förnyelse av energisystemet. Det förvånar mig lite grand, eftersom det mesta som miljöpartiet skriver på detta område är ett plagiat av centerns nuvarande och tidigare politik. Men jag tycker inte det finns skäl att vi som står på samma sida när det gäller kärnkraftsavvecklingen, skall diskutera den här saken för mycket. Jag delar nämligen den uppfattning som framfördes av både Lars Norberg och Annika Åhnberg, att det är mycket viktigt att det första kärnkraftverket avvecklas snarast möjligt. Det är den viktigaste signalen som energimarknaden och energimarknadens aktörer kan få för att förstå att det nu verkligen är fråga om en reell omställning av energisystemet.
Fru talman!

Jag antar att Roland Larsson känner till rapporten så pass väl att han kan tala om vilket årtal det är.

Fru talman! Grunden för energipolitiken är naturligtvis folkomröstningsresultatet. Energipolitiken skall medverka till välfärd och trygghet i Sverige. Genom en säker tillförsel av energi får vi möjligheter att nå målen om social och ekonomisk utveckling, full sysselsättning och en rättvis fördelning av välfärden. Energipolitiken skall också utformas med utgångspunkt i vad natur och miljö tål. Den socialdemokratiska partikongressen slog fast att all kärnkraft skall vara avvecklad år 2010. Den skall ersättas dels av varaktiga, helst inhemska och förnybara energikällor, dels genom en effektivare energianvändning. Avvecklingen måste påbörjas i sådan tid att denna genomgripande omställning av energisystemet kan ske utan allvarliga störningar. För att omställningen skall kunna förenas med de uppställda målen, måste bl.a. följande krav ställas: -- Tillgången till energi skall tryggas. Det är särskilt viktigt att tillräcklig mängd el kan levereras och att leverans sker vid rätt tidpunkt. -- Basindustrin skall garanteras rimliga konkurrensvillkor. -- Utsläppen av försurande ämnen som kväveoxider och svaveloxider skall minska ytterligare. -- Utsläppen av ämnen som kan påverka klimatet skall minska ytterligare. I hela vårt samhälle pågår redan ett intensivt arbete med denna omställning. Jag vill peka på några punkter. Det är för det första fråga om en effektivisering och intensifiering av hushållningen. En effektivare användning av energin är ett mål i sig om vi skall kunna minska resursslöseriet, ett medel för att minska påfrestningarna på miljön och ett medel för att minska de kostnader som kärnkraftsavvecklingen kommer att medföra. Alla, både naturen och vi människor, tjänar på en effektivare elanvändning. Om vi kan undvika att göra dyra investeringar i nya kraftproducerande anläggningar minskar risken för prishöjningar på el, och därmed blir kostnaden lägre för användarna, vare sig dessa är hushåll eller företag. Hushållningsprogrammet startade år 1988. I det ingår bl.a. stöd för upphandling av eleffektiv teknik. Energiteknikfonden skall stödja framtagandet av prototyp och demonstrationsanläggningar, dvs. bekosta insatser mellan forskningsstadiet och en kommersiell introduktion. Fonden tillförs medel genom en avgift på 10 kr. per kubikmeter olja. Den uppgår nu till knappt 500 milj.kr., och av dessa har ca 300 miljoner reserverats för olika projekt. Sparpotentialen har bedömts till 10--15 TWh fram till mitten av 90-talet. Vi anser för det andra att el i första hand skall användas för elspecifika ändamål. För det tredje måste ny elproduktion byggas. Kraftvärmen, som är ett effektivt sätt att producera el, skall byggas ut. Man bedömer att den totala potentialen rör sig om 15--25 TWh el. För detta ändamål har under en treårsperiod avsatts ca 430 De nuvarande beskattningsreglerna missgynnar kraftvärme baserad på fossila bränslen jämfört med kondenskraftverk. Effekten av detta förstärks när koldioxidskatten införs vid årsskiftet. Därför är det nödvändigt att den aviserade översynen av dessa frågor i departementet sker mycket snabbt. För att klara försörjningen skall också naturgas introduceras. I detta projekt deltar kommunerna, bl.a. genom Mellansvenska naturgaskonsortiet, som nu skall köpa aktier i Swedegas. Utbyggnaden av ett stomnät för gas skall naturligtvis också ske. Biobränslena skall spela en viktigare roll, och i beslutet om en ny jordbrukspolitik ingår en satsning på 3 miljarder kronor på energigrödor. Regeringen har aviserat en femårig satsning på 500 milj.kr. per år under 90-talet för en miljöanpassad energiteknik, där energigrödor har en framträdande roll. Det statliga vindkraftsprogrammet har pågått sedan 1975. Vindkraftsutredningen har kartlagt utbyggnadsmöjligheter för 5--10 TWh på land och Det förekommer också omfattande satsningar på forskningsverksamhet. Fru talman! Jag vill också beröra frågan om energi och miljö. Energisystemets påverkan på miljön har minskat under de gångna 10--15 åren. Utbyggnaden av fjärrvärme har bidragit till detta och medfört en förbättrad lokal luftmiljö. Också försurningen förorsakad av förbränningsanläggningar har minskat. Detta har skett genom bättre rening och genom en minskad svavelhalt i oljan. Regeringen tar nu ytterligare ett steg mot en miljöförbättring genom att den 1 juli 1992 införa en miljöavgift på 40 kr. per kilo utsläpp av kväveoxider från de största värmepannorna. Avgiften beräknas medföra en minskning av utsläppen med 27 000 ton per år. Omställningen av energipolitiken förutsätter ett långsiktigt hållbart beslut. Beslutet måste vara sådant att trovärdighet om kärnkraftens avveckling kan uppnås. Ett sådant beslut uppnås bäst genom en bred parlamentarisk uppgörelse mellan flera partier. Då håller beslutet över olika valresultat och genom tillfälliga opinionssvängningar. Därför har den socialdemokratiska partikongressen givit partistyrelsen och riksdagsgruppen i uppdrag att söka träffa en bred parlamentarisk uppgörelse om energipolitiken. Jag vill till sist tillägga att den hittillsvarande debatten under energiavsnittet med all tydlighet har visat på den splittring som råder mellan de olika partierna i energipolitiken. Därför är det socialdemokratiska initiativet till breda överläggningar och en uppgörelse av största vikt för att vi i Sverige skall få en bra energipolitik för framtiden.

Fru talman! Jag misstänker att Göran Magnusson har varit frånvarande från kammaren under ett arbetsplenum utan att kvitta ut sig eller förlorat någon intern tävling i riksdagsgruppen och att detta har lett till att han har fått bestraffningen att här framträda för att företräda en energipolitik som nu faktiskt bara blev en symbol, eftersom socialdemokratin inte har någon energipolitik. Det är i energipolitiken fråga om en lång rad olika förhoppningar och målsättningar men över huvud taget en frånvaro av faktiska inslag. Jag skulle för det första vilja be Göran Magnusson att akta sig för att tala så mycket om splittringen i energipolitiken. Det som skiljer Göran Magnussons socialdemokratiska parti från mitt moderata är nämligen att vi vet vad vi vill i energipolitiken, men ni vet det inte. I övrigt är vi, liksom ni, beroende av att samverka med andra för att i denna kammare få parlamentariskt underlag för politiken. För det andra vill jag fråga: Vad vill ni, eller i varje fall Göran Magnusson, i energipolitiken? El 90 utredningen visade på att man, om man skall ha rimliga elpriser, för att ersätta kärnkraften måste bygga ut den fossila naturgasen motsvarande 60 TWh, vilket skulle innebära en ökning av koldioxidutsläppen med 50 %. Är socialdemokraterna beredda att göra denna utbyggnad? Fru talman! El 90-utredningen pekade också på att man förutom detta skulle behöva en utbyggnad av de fyra orörda älvarna. Är det socialdemokratisk energipolitik att de orörda och i dag skyddade älvarna skall byggas ut? Och är det socialdemokratins uppfattning att energipolitiken skall ta hänsyn till koldioxidtaket? I El 90-utredningen förespråkade man också en utbyggnad av vindkraften. Det ger ett mycket marginellt tillskott, men det skulle kräva 15 000 Är det detta som är socialdemokratisk energipolitik? När väl förhoppningarna och den allmänna målsättningen om att eftersträva positiva konsekvenser och inte negativa konsekvenser har skalats bort från Göran Magnussons anförande och regeringens energipolitik, kan man konstatera att det finns ett vakuum. Men nu finns möjlighet att ge besked på de konkreta frågor som jag ställt och också i frågan om det är regeringens vilja och avsikt att i mitten av 90-talet avveckla kärnkraftverk med de konsekvenser det får för miljö och elpriser.
Fru talman! Om jag hade hört Göran Magnussons anförande för tio år sedan hade jag ansett att även om det inte var det allra bästa så var det ändå ett förhållandevis bra anförande om den framtida energipolitiken. Men det är ju tio år för sent! I stort sett varenda sak som Göran Magnusson nämner är sådant som påbörjats eller påbörjas nu, dvs. år 1988, 1989 eller 1990. Det skulle ha kommit för tio år sedan. Jag förstår inte hur Göran Magnusson kan stå här och slå sig för det kollektiva socialdemokratiska bröstet och berömma sig av en energipolitik som är så fullkomligt hopplös när det gäller att skapa ett hållbart energisystem för framtiden. Göran Magnusson nämner att kraftvärmen missgynnas och att regeringen nu måste skynda sig att göra någonting åt det. Men det har vi ju vetat hela tiden! Det är ju bedrövligt! För bara några dagar sedan kom ett pressmeddelande från industridepartementet: Oj då, nu har vi kommit på att vid årsskiftet -- när fjärrvärmen också skall beläggas med energimoms -- kommer det att bli problem för fjärrvärmen och för kraftvärmen. Är det dags att komma på det nu? Det är fullkomligt upprörande. Ni har försatt er i en situation där ni inte kan reda ut energipolitiken. Det är ju därför som ni kallar till dessa överläggningar. Detta berör inte Göran Magnusson med ett ord! Han står där och redogör för den här halvdana energipolitiken som om allting vore hur bra som helst och det bara var att lunka på. Sedan har han mage att säga att det behövs en bred parlamentarisk uppgörelse. Men varför har ni då tagit på er rollen att försöka jämka ihop centern och folkpartiet? Det är ju en omöjlig uppgift om det inte är så att ni nöjer er med en fullkomligt urvattnad uppgörelse som är lika hopplöst oanvändbar som den energipolitik vi har nu. Om ni hade vänt er till de partier som står för en kärnkraftsavveckling hade ni haft bredaste tänkbara parlamentariska bas, och en hållbar bas för framtiden. Denna majoritet har funnits i riksdagen sedan år 1980. Detta är obegripligt. Jag tycker att Göran Magnusson skall förklara varför socialdemokraterna beter sig på det här sättet.
Fru talman! Jag ställde i mitt anförande en fråga om socialdemokratin möjligtvis tagit intryck av vad förra energiministern, nuvarande miljöministern, Birgitta Dahl sagt om att vi skall halvera vår energianvändning här i Sverige. I Danmark har man som bekant gått in för att beträda den vägen genom att enligt folketingsbeslut minska sin energianvändning med 1 % per år. Hur är det egentligen? Är det bara Birgitta Dahls privata tyckande, eller finns det från socialdemokratiskt håll några som helst planer på att minska den totala energianvändningen? När det gäller kraftvärmen så säger Göran Magnusson att skall man satsa på den. Det är mycket märkligt att man då accepterar att det införs moms på kraftvärme. Jag har träffat företrädare för den industrin som konstaterat att det blir helt omöjligt att bygga ut kraftvärmen. Skall man dessutom använda något bränsle, blir olja det billigaste. Miljöpartiet har föreslagit att man i första hand skall ta bort momsen på de inhemska bränslena så att man ger den inhemska energin en chans. Göran Magnusson vill bygga ut naturgasnätet. Jag vill då erinra om vad jag tidigare sade: Skall vi satsa på ett nytt fossilt bränsle? Man kan bara använda pengar en gång. De pengar som vi lägger ner på att bygga ut och bygga oss fast vid en ny fossilbränsleanvändning, de pengarna tar vi från alternativen och ingen annanstans. När det gäller den breda parlamentariska uppslutningen instämmer jag livligt i det Annika Åhnberg nyss sade. Beträffande kärnkraften vill jag slutligen säga att kärnkraften inte är någon lösning. Föreställningen att kärnkraften på något sätt skulle kunna rädda oss i miljöfrågorna är felaktig. Skulle man ersätta större delen av de fossila bränslena i världen med kärnkraft, skulle kärnkraftsutbyggnaden behöva femtondubblas, vilket förmodligen snart skulle komma att leda till haverier av det slag som gör att hela programmet stannar. Skulle inte denna våldsamma satsning mot förmodan leda till haverier, skulle den leda till att uranenergin tar slut på något årtionde. Kärnkraften är ingen lösning utan bara ett hot från urangruvan ända till slutförvaringen.
Fru talman! Den som lyssnar på Göran Magnusson skulle kunna få intrycket att den socialdemokratiska regeringen har gjort väldigt många saker för att förbereda en omställning av energisystemet. Det intrycket kan man lätt få om man lyssnar utan att göra alltför inträngande analyser. I så fall måste vän av ordning fråga sig hur det kan komma sig att socialdemokraterna inte är beredda att omedelbart avveckla det första kärnkraftverket. Har man gjort så pass mycket som Göran Magnusson påstår att man gjort borde ju det inte vara några större svårigheter, eller hur? Ändå är regeringen beredd att dra på beslutet om startidpunkt. Det har man i varje fall gett uttryck för senast. Nej, fru talman, sanningen är den att det som Göran Magnusson nämner här som stora satsningar i pengar och resurser räknat är peanuts i förhållande till de stora insatser och investeringar som har gjorts för att hålla de döende kärnkraftverken vid liv några år till.
Fru talman! Göran Magnusson gjorde en lång och innehållsrik uppräkning av vad den socialdemokratiska regeringen har gjort i utvecklingen av energipolitiken. På sluttampen sade han att han också ville beröra miljö och energi. Det är ju där man skall börja, eftersom konflikten mellan miljökraven och energihushållningskraven är de mest grundläggande. Först skall man ta upp miljöaspekten, sedan kan man börja räkna upp vad man har gjort. Göran Magnusson pekar på splittringen mellan partier. Den innebär ju en öppen redovisning av de alternativa handlingslinjer som drivs av olika partier. En splittring inom ett parti leder ofta inte till samma öppna redovisning av meningsmotsättningar. Åtminstone har det inte tidigare varit fallet med socialdemokraterna, men det har ju inträffat förändringar på senare tid. Jag noterar med tillfredsställelse vad som står på s. 36 i propositionen om den ekonomiska politiken på medellång sikt, där regeringen nu tar bestämt avstånd från den s.k. genomsnittsprissättningen, som har varit ute och åkt litet grand i debatten om el. Det är så att man, fru talman, nästan får tårar i ögonen som gammal anhängare av marknadsekonomi när man läser om en fungerande energimarknad, marknadens villkor, samhällsekonomiskt rationellt sätt, marknadsprissättning och liknande. Det känns skönt att en omvändelse har kommit. Men om man läser en annan proposition som regeringen har lämnat från sig och som handlar om allmän energiskatt m.m. ser man att oljeprodukter som tillhandahålls i särskild förpackning om högst 5 liter skall undantas från energiskatt. Om man tillhandahåller oljeprodukterna i små engångsförpackningar skall de inte energibeskattas. Av den här propositionen framgår att den recirkulerade bensingasen som vi i dag vill ta hand om på olika sätt i bensindistributionssystemet fortfarande skall dubbelbeskattas. I den uppstädning som Göran Magnusson nu talar om bör man passa på att städa upp i den proposition som regeringen just har lagt fram om vissa ändringar i energiskatten.
Fru talman! Jag har fått en mängd frågor och hört en rad påståenden men har kort tid till mitt förfogande. Jag skall använda en del av den tiden till att kommentera inledningen av Gunnar Hökmarks anförande. Han ansåg att jag nog betett mig på ett sådant sätt att jag behövde delta i den här debatten. Jag vill gärna säga att jag anmält mig till debatten av intresse för energifrågorna. Jag har kanske inte varit så länge i riksdagen och tror fortfarande på att det skall gå att föra en debatt. Men jag kan inte påstå att Gunnar Hökmark med sitt inlägg med gliringar och nedsättande omdömen inbjuder till debatt eller överläggning. Jag tycker att den typen av debatt är utomordentligt trist. Jag har försökt att redovisa i mitt inlägg den socialdemokratiska politiken för att åstadkomma en bred lösning av energifrågorna. Jag kan erinra om att folkomröstningen 1980 dels var ett resultat av kärnkraftsolyckan i USA, dels ett resultat av en flerårig splittring inom de olika borgerliga regeringarna och mellan de borgerliga regeringar som då ägnade sig åt energipolitiken. Den kraftiga polarisering som råder i energifrågan utgör en svårighet att skapa en långsiktig fast grund för energipolitiken. Jag är inte mannen att göra någon värdering av vilka partier som har blivit inbjudna till överläggningarna. Men de inlägg som har gjorts från Annika Åhnberg och Lars Norberg inbjuder inte precis till försök att åstadkomma en bred lösning. Ett tidsvillkor är tre år. Roland Larsson, centern vill att avvecklingen skall ske alldeles omedelbart. Jag vet inte riktigt vad Annika Åhnberg vill, men det är möjligt att de också vill att det skall ske alldeles omedelbart. Gunnar Hökmark gör det lätt för sig. Han läser upp sin läxa enligt formuläret och tar som vanligt när det gäller moderaterna inte något större ansvar för den samlade politiken. Han driver den moderata politiken, och sedan får de andra partierna se till att det fattas ett beslut i riksdagen.
Fru talman! Min ironi mot Göran Magnusson var inte menad att göra honom så ledsen, snarare att belysa att han inte redovisade någon annan socialdemokratisk energipolitik än allmänt välvilliga och vällovliga målsättningar om det ena eller det andra. För att ge Göran Magnusson möjlighet att konkretisera den socialdemokratiska energipolitiken ställde jag frågor om man är beredd att bygga ut de orörda älvarna, om man är beredd att ersätta kärnkraften med upp till 60 TWh fossileldad elkraft, och när det gäller avgörande brytpunkter om man är beredd att börja avveckla kärnkraften redan under 90-talet med sikte att det skall vara slutavvecklat år 2010. Det är inget ohemult krav att ställa den typen av frågor. Det är det som är förutsättningen för att man skall kunna ha en fast energipolitik, dvs. att de olika aktörerna inom energipolitiken vet vad de vill. Men inom socialdemokratin vet man icke vad man vill. Därför hoppas man kunna lösa sina interna problem i förhandlingar med andra. Det får som konsekvens en energipolitik som kommer att vara lika dålig vad gäller trovärdighet som under Låt mig sluta med att diskutera frågan om ansvar. Att ta ansvar för landets ekonomi och framtida energiförsörjning måste bygga på att man intar en ståndpunkt som man vågar stå för och inte smiter undan i slutna rum för att förhandla med andra. Under 80-talet har ni socialdemokrater bluffat det svenska samhället med hjälp av uttryck som oåterkalleligt och kompromisslöst och gett sken av att ni hade en energipolitik. Den har varit föga betrodd och har haft en mycket låg trovärdighet. Ni har skadat landet genom att inget har hänt på energimarknaden och på grund av en bristande trovärdighet vad gäller den framtida svenska energiförsörjningen. Ni har skadat landet på ett sätt som är klart avläsbart när detgäller svensk industris inställning till investeringar i Sverige. Detta är icke att ta ansvar. Det är att fly sitt ansvar när man förhandlar i slutna rum utan att veta vad man själv vill. Vi moderater deklarerar klart och entydigt vår politik. Vi sade från början att 1995--1996 inte är förenligt med ett samhällsansvar. Det har nu sakta börjat gå upp även för er socialdemokrater. Ni tar icke ansvar för det kommande 90-talet så länge ni håller på med illusionsnummer som t.ex. 2010 och dessa slutna förhandlingar, där ni icke har deklarerat vad ni själva står för.
Fru talman! Göran Magnusson kommenterade inte mina påståenden om att det var både oansvarigt och senkommet av regeringen att nu plötsligt upptäcka att det blir problem för kraftvärme och fjärrvärmeproduktionen i och med att momsplikten införs från årsskiftet. Jag utgår därför från att han instämmer med mig. Man måste tänka litet grand över situationen runt om i landet. Hur ser det ut för de kommunala energibolagen, där man nu några månader före årsskiftet inte vet vilka kostnader man har att räkna med för nästa år, inte vet hur man skall sätta sina taxor? Det är fullkomligt oerhört att regeringen kan behandla hela landet på detta sätt! Göran Magnusson säger vidare: Att döma av inläggen här finns det inget utrymme för att diskutera med just oss i vänsterpartiet. Men ni diskuterar med centerpartiet, fastän de åtminstone i denna debatt är minst lika säkra på att det går att avveckla en reaktor. Det är vår uppfattning att det går att göra det. Varför skulle vi ändra oss? Att förhandla är alltid ett givande och ett tagande. Men ni har inte ens försökt att fråga oss vad vi är beredda att ge för att få något annat i stället. Ni har över huvud taget inte velat diskutera med oss. Ni säger att ni vill ha en bred parlamentarisk uppgörelse, och så försätter ni er i en situation där ni skall jämka ihop centern och folkpartiet, som inte själva på eget initiativ under hela 80-talet har lyckats komma överens om energipolitiken. Det var det de borgerliga regeringarna hade sådana oerhörda problem med. Nu sätter ni er i den sitsen att ni skall jämka ihop dem för att få en bred parlamentarisk bas. Men denna breda bas finns redan. Det är ett fullkomligt obegripligt agerande från er sida. Jag tycker att man har rätt att kräva att ni klargör varför ni beter er på detta sätt i denna oerhört viktiga fråga.
Fru talman! Jag vill först säga något om de tre åren. Göran Magnusson lyssnade uppenbarligen inte på mitt första anförande. Jag sade att vi är medvetna om att det saknas en parlamentarisk majoritet för en kärnkraftsavveckling på tre år. Vi vet att det är ett ansträngande program. Men vi anser å andra sidan att det är moraliskt det enda försvarbara. Går det inte att finna en parlamentarisk väg att nå denna treåriga avveckling kommer vi att stödja varje förslag som får fart på avvecklingen, om det så bara gäller en reaktor till att börja med. Brundtlandkommissionens målsättning att minska energiförbrukningen i industrivärlden. Målsättningen är enligt kommissionen en halvering. Jag vill ge Göran Magnusson tipset att socialdemokratin är inställd på att röra sig i riktningen att minska den totala energianvändningen, så slipper han de bekymmer som Gunnar Hökmark talade om när man skall ständigt öka energianvändningen och därigenom riskera bryta igenom alla koldioxidtak, som naturligtvis oundvikligen blir fallet. Det är förvånansvärt att man säger sig vilja avveckla kärnkraften, medan man för en skattepolitik där priset på el är sådant att man uppmuntrar människor i dag till ökad elanvändning och bort från andra energikällor.
Fru talman!

Det kan då vara ganska oegentligt att inveckla sig i årtal hit och dit, när man vet vilka stora saker för mänskligheten som står på spel när det gäller vår energiförsörjning. Fru talman! Vi kommer inte att klara vår miljö och överlevnadsfrågorna med mindre än att vi tar itu med problemet omedelbart, oavsett när det kan bli genomfört. Oavsett vilken uppfattning vi har i energifrågan är detta ett naturvetenskapligt faktum.
Fru talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att tillgången till energi skall tryggas och att det är särskilt viktigt att tillräcklig mängd el kan levereras och att leverans sker vid rätt tidpunkt. Det kan låta som självklarheter. Om man har utgångspunkten att sysselsättningen skall värnas och att man skall kunna klara verksamheten i olika industrier m.m. är det naturligtvis litet svårare att minska tillgången på el och ersätta den med annat än om man bortser, vilket uppenbarligen Lars Norberg och Annika och endast har som huvudmål att avveckla kärnkraften. Gunnar Hökmark, jag är i och för sig inte så ledsen. Jag är kanske mera ledsen över att Gunnar Hökmark två gånger har frågat om älvarna. Redan i mitt inledningsanförande sade jag att outbyggda älvar skall skyddas enligt riksdagens beslut. Jag menade då att det kanske inte behövde kommenteras ytterligare, men nu är det gjort. Vi skall således inte ersätta bortfall av kärnkraft med 60 Twh från fossilbränslen. I mitt anförande pekade jag på flera olika energislag och insatser för att kunna parera dessa frågor. Vi skall, Lars Norberg, minska åtminstone den specifika industriförbrukningen och satsa på energisnålare apparater och processer som på ett bra sätt tar till vara energi. På så vis finns naturligtvis ingen motsättning i det mera allmänna resonemanget om behovet av att vara resurssnål också när det gäller energi i olika former. När det gäller fjärrvärme och kraftvärme har jag vid olika tillfällen försökt hävda att man måste se till att fjärrvärmen blir konkurrenskraftig. Vi skall naturligtvis inte manipulera marknaden i första hand, men man måste ge de olika aktörerna rimliga utgångspunkter för agerandet. När det gäller fjärrvärme kan man i första hand diskutera momsfrågan. När det gäller kraftvärme är det egentligen inte fråga om energimomsen utan ombeskattningen av bränslet som man sätter in i processen. Kraftvärmeprocessen är missgynnad beskattningsmässigt i förhållande till energi från kondenskraftverken. Detta har bl.a. påtalats från Norrköpings och Västerås kommuner. Jag räknar nu med att det arbete som är i gång skall leda fram till att man får en prissättning på el producerad i kraftvärmeverk som medför att el kan tävla med och tas in på nätet till konkurrenskraftiga priser.

Fru talman! Mitt anförande strider inte mot folkpartiets linje i energifrågan, men jag är inte partiets officielle talesman i dagens debatt. Däremot har jag många års erfarenhet som producent, distributör och storkonsument av elkraft och som storkonsument av kol och eldningsoljor. Mot den bakgrunden upphör jag aldrig att förvånas över dagens energidebatt, i vilken kärnkraften alltid utpekas som den elake busen i landets energiförsörjning. Har vi -- i dessa Gulfkrisens dagar -- glömt att det var kärnkraftens utbyggnad som minskade Sveriges oljeanvändning med 43 % från 1972 fram till i dag? Har vi glömt att denna utbyggnad medförde att de fyra nordligaste älvarna i Norrland fortfarande rinner fritt? Har vi glömt att ett stort antal svåra miljöproblem lösts genom att ren elkraft kunnat ersätta gamla bränslen som gav dålig miljö? En folkomröstning, som i riksdagens godtyckliga tolkning kommit att innebära att all kärnkraft skall avvecklas inom 30 år, är även i en demokrati ett våghalsigt sätt att fatta beslut på. Man sätter då naturvetenskapens forskningsresultat under tre decennier på mellanhand. Vem talade eller visste år 1980 om de fossila bränslenas växthuseffekt eller om ozonskiktets betänkliga uttunning i atmosfären? Försurningens problem var visserligen inte obekanta 1980, men exemplen på dess väldiga konsekvenser från Mellaneuropa fanns ej då. Är det riktigt och rimligt att begära att väljarna år 2010 radikalt skall sänka sin levnadsstandard på grund av ett riksdagsbeslut från år 1980? Det är knappast troligt att de accepterar en sådan omyndighetsförklaring, som är träffad av helt andra människor, med en kanske lägre kunskapsnivå än deras egen. Just nu pågår en diskussion mellan tre partier som handlar om årtalen för kärnkraftsavvecklingen. ''oåterkalleliga avvecklingsstart år 1995'' har uppenbarligen gått ut, och nu anses i stället årtalet Fru talman! Finns det över huvud taget något rationellt stöd för att nu spika att all kärnkraft skall vara avvecklad just till detta årtal? Folkomröstningens utfall räcker inte, eftersom den kloka formuleringen att avvecklingen skulle ske ''när sysselsättning och välfärd'' så medger fanns med. Detta förutsätter att landets försörjning av elkraft kan klaras år 2010 även utan kärnkraft. Om alla fossila bränslen och all utbyggnad av vattenkraft underkänns som energikällor på grund av ökade utsläpp av koldioxid, svavel, tungmetaller, aska och naturförstöring, faller bördan på effektivt elsparande, torv, biobränslen, vind och vågkraft samt, långt fram i tiden, direkt solenergi och vete. Elsparandet är på kort sikt den enda verkligt tunga komponenten i denna bukett. De övriga kan ge bidrag -- ofta ganska dyrbara sådana -- till vår elförsörjning, men aldrig någonsin täcka bortfallet av 70 TWh kärnkraft i en totalbild av kanske 150 TWh. Vad biobränsle beträffar finns en annan ofta obeaktad restriktion. Endast halm, bark, avfallsvirke och energiskog bör utnyttjas som biobränsle. Tar vi till gagnvirke, t.ex. massaved, blir det ekonomiska utfallet helt orimligt. En miljon kubikmeter ved minskar vår oljeimport med 100 milj.kr., medan samma virkesmängd förädlad till papper ger landet en och 1,5 miljarder kronor i ökade exportinkomster. Det är således otänkbart att använda gagnvirke för att producera värme eller elkraft. Runt om i världen finns i dag ett ökat intresse för kärnkraft. 118 nya kärnkraftverk är under byggnad i dag. Det är en siffra som inte kommer fram så ofta i debatten. I Japan, Frankrike och Sydkorea pågår nu en intensiv utbyggnad, och dessa länder kommer inom 20 år att täcka nära 90 % av sitt elkraftsbehov genom reaktorutbyggnad. Både i USA och i Finland pågår diskussioner om en fortsatt utbyggnad av kärnkraft. I Finland blir byggandet av en femte reaktor sannolikt aktuellt efter valet i mars nästa år, vilket den finske handels och industriministern har antytt. Den ringa miljöpåverkan i jämförelse med alternativen är här ett tungt vägande argument. Fru talman! Att i detta läge ''oåterkalleligen'' spika den slutliga kärnkraftsavvecklingen till år 2010 vore inte bara oklokt, utan direkt dumt. En enorm och för vår levnadsstandard katastrofal kapitalförstöring skulle bli följden. Den ersättningskraft som då skulle behöva sättas in blir antingen importkrävande och miljöfarlig-fossila bränslen eller dyr och otillräcklig-inhemsk sådan av typ vindkraft, vågkraft, torv och biobränslen. Fru talman! Sist, men inte minst, vad skulle Sverige vinna i säkerhet på att slå igen tolv reaktorer som anses vara mycket säkra, när vi runt omkring oss i Europa i alla fall har 211 igång varande reaktorer av sannolikt lägre säkerhetsgrad?
Fru talman! Jag tycker att ett anmärkningsvärt förakt för demokratin kommer till uttryck när Lars De Geer frågar hur man kan fästa tilltro till folkomröstningen för tio år sedan och slänga åt sidan det som forskare under flera decennier har kommit fram till. Vi bygger väl ändå detta samhälle för de människor som lever i det. Och om människorna tycker att ångesten och oron inför det som kan hända med kärnkraften är skäl nog att avveckla den, då tror jag nog att vi politiker gör klokt i att respektera det. Sedan är det inte riktigt som Lars De Geer säger, nämligen att växthuseffekten inte var känd 1980. Vi hade t.ex. en svensk nobelpristagare i fysik ganska tidigt på 1900-talet, Svante Arenius, som klart tog fram detta med växthuseffekten och visade vad de ökade koldioxidutsläppen skulle leda till. Det är ingen nyhet. Växthuseffekten beror inte heller framför allt på energiproduktionen för värme och el. Den har i hög grad att göra med t.ex. de trafiksystem som vi bygger upp. Det skulle vara intressant att få veta på vilket sätt Lars De Geer anser att man skall få bort växthuseffekten när det gäller trafiksystemen. Det är också därför som avvecklingspartierna, vi i vänsterpartiet och de andra linje 3-partierna, alltid har förespråkat en stor balans i fråga om biobränslen för att ersätta kärnkraften. Det är ingen överrasning för oss att det är på det sättet. Lars De Geer undviker också hela diskussionen om det globala perspektivet. Det talas om det i t.ex. Brundtlandrapporten. Jag tror att vi någon gång måste försöka få till en helhet i våra huvuden. Vi kan inte tala om de globala problemen i en debatt och hålla de helt särskilda från energidebatten. De hänger ihop. Vi i de industrialiserade länderna måste åta oss att minska vår energianvändning med 50 % för att ge länderna i tredje världen en möjlighet att utvecklas. Hur skall det gå till om vi skall fortsätta att slösa med energi och ständigt producera mer och mer för att konsumera mer och mer i ett aldrig upphörande ekorrhjul. Hur skall det gå till? Kärnkraftsavvecklingen är ett steg på vägen att komma till ett annat samhälle där vi också producerar andra kvaliteter. Sedan kan jag även påpeka t.ex. att man, när man diskuterar konsekvenserna av kärnkraften, inte kan diskutera bara sannolikheten av en olycka utan också effekterna om en olycka trots allt inträffar. Jag vill nämna ett exempel. Tjernobylkatastrofen gjorde lika mycket jordbruksareal som vi har i hela vårt land obrukbar, för hur länge vet vi inte. Det tycker jag att Lars De Geer skall tänka på.
Fru talman! Som sagt, koldioxideffekten var väl känd 1980. Och jag vill erinra om att linje 3 i folkomröstningen var den som verkligen drev frågan om en ökad användning av inhemska bränslen, vilka som bekant inte ger de problem som de fossila bränslena ger. I detta sammanhang har Lars De Geer ingenting att komma med. Lars De Geer säger också att en avveckling av kärnkraften år 2010 skulle leda till en oerhörd standardsänkning. Det standardbegrepp som Lars De Geer håller sig med tror jag inte är något som vi kan leva vidare med, om standard skall innebära att man ständigt ökar förbrukningen av råvaror och energi. I själva verket finns det, såvitt jag kan förstå, bara ett hopp för mänskligheten, nämligen att man hushållar bättre med råvarorna. Jag tycker alltså att Lars De Geer borde studera Brundtlandrapporten och ifrågasätta om inte den halvering som föreslås där borde vara en målsättning. Då skulle det på sikt inte vara någon som helst svårighet att avveckla kärnkraften och även i största utsträckning avveckla de fossila bränslena i vårt land. Kärnkraftsutbyggnaden löser inga problem. Det har jag sagt tidigare i denna debatt. Det vore helt orimligt att tro att man kan ersätta de fossila bränslen med kärnkraft. Redan tillgången på uranenergi är sådan att det är ett omöjligt projekt. Slutligen vill jag säga att kärnkraften marknadsekonomiskt är orimlig. Det har Annika Åhnberg redan påpekat. Jag föreslår att Lars De Geer försöker åta sig att bli försäkringsmäklare och ge sig ut och försäkra kärnkraften med fullt och strikt ansvar för kärnkraftverken upp till ca 100 miljarder svenska kronor. Då visar det sig nog att han misslyckas med det. Dessa 100 miljarder är å andra sidan vad som enligt vår uppfattning är en högst rimlig ansvarsnivå. Och om vi skall fortsätta med kärnkraft borde varje kärnkraftverk vara försäkrat upp till det beloppet. Då tror jag att resultatet blir att kärnkraften avvecklar sig själv.

Fru talman! Lars De Geer frågar om det är rimligt att man år 2010 radikalt skall behöva sänka sin levnadsstandard för att man 1980 tyckte att kärnkraften skulle avvecklas. För det första är detta fel. Det finns inget i världen som säger att man skall behöva sänka sin levnadsstandard för att man ställer om energisystemet till ett mer uthålligt system. För det andra bygger resonemanget på att den lagrade energin uran eller fossila bränslen, skall räcka i all oändlighet, eljest kommer man ju ändå förr eller senare i den situationen att man måste ställa om systemet till ett mer uthålligt biobaserat system. Jag vill då ställa en fråga till Lars De Geer: Är det rimligt att våra framtida generationer skall få sänka sin levnadsstandard radikalt bara för att vi i dag inte har varit förnuftiga nog att inse att de fossila bränslena och uranet är bränslen som kommer att ta slut? Fru talman! Vi måste ändå inse att vi förr eller senare måste satsa på ett uthålligt system. Man kan då titta på de ekonomiska konsekvenserna av det. Då finner man ganska snart att sådana investeringar är investeringar för all framtid, medan investeringar som har gjorts i kärnkraften har en högst trettioårig livslängd.
Fru talman! Jag skall för enkelhetens skull börja med att vända mig till Roland Larsson. Han säger att uranet inte räcker för vår energiförsörjning i framtiden. Det har han alldeles rätt i. Men att vi använder uran under en 50 eller 100-årsperiod och under den tiden utvecklar t.ex. väte eller solkraft till användbara, förnyelsebara och rena energikällor, det är vad vi behöver kärnkraften till. Långsiktigt kan vi klara oss utan kärnkraften, men då måste vi utveckla just väte och solkraft. Annika Åhnberg sade usch och fy och att om vi har haft en folkomröstning skall vi inte ifrågasätta dess resultat. Då vill jag påminna Annika Åhnberg om att vi hade en folkomröstning i fråga om vänsteroch högertrafik och som utmynnade i resultatet att 80 % var för vänstertrafik. Sju och ett halvt år senare gick vi i Sverige över till högertrafik. En folkomröstning behöver inte vara ofelbar, i synnerhet inte om det kommer fram nya fakta mellan tidpunkten för folkomröstningen och tidpunkten då frågan skall tas upp på nytt. Annika Åhnberg frågade mig hur man skall minska utsläppen från trafiken. Dels har vi redan lagar angående katalysatoranvändning i personbilar som är nya, dels vill framför allt vi folkpartister öka den premie som nu är för låg för att få ägare av gamla bilar att sätta in katalysatorer i sina gamla bilar. Det är bara 1 400 som har gjort det. Vi har begärt att man skall tredubbla premien. Då kanske det blir 50 000 som gör detta. Annika Åhnberg talade också om Sveriges ansvar för koldioxiden. Ja visst har vi ett sådant ansvar. Men Sverige släpper ut bara 0,3 % av världens koldioxider. Ansvaret vilar därför mycket tyngre på länder som använder kol, brunkol och naturgas och som eldar dessa i stor skala, framför allt Amerika. Sedan kom Annika Åhnberg in på resonemanget om att vi inte får använda kärnkraften eftersom uländerna då skulle kunna skadas. Jag vill säga precis tvärtom till henne. Vi har kapital och resurser att på ett säkert sätt använda kärnkraft. U-länderna är däremot ofta tvingade att använda fossila bränslen trots alla de nackdelar som är förknippade med dessa bränslen.

Lars Norberg är mycket kunnig på detta område, men jag tvivlar på att så är fallet. Jag tror tvärtom att det med nuvarande teknikutveckling kommer att kosta oss kolossalt mycket att byta energisystem och skrota kärnkraften. 18 öre är för närvarande den rörliga kostnaden för kärnkraften. 35 öre är den lägsta kostnad som jag har hört nämnas för nya fossila kondenskraftverk, och sådana vill vi inte ha. Lars Norberg säger att vi skall ha absolut riskfrihet. Det finns, fru talman, inte någon absolut riskfrihet i den värld som vi lever i. Allting är farligt: kol är farligt, olja är farligt och kommer alltid att så förbli.
Fru talman! Lars De Geer gör verkligen logisk kullerbytta som förvånar mig. Han säger att vi behöver kärnkraften under de närmaste 100 åren för att utveckla alternativ. Det är ett påstående som gör mig än mer förvånad när det kommer från en liberal som hyllar de marknadsekonomiska principerna. Lars De Geer borde inse att man inte sätter i gång att producera el på ett alternativt sätt när man redan har för mycket el producerad med kärnkraften. Man kan bara jämföra med sig själv. Om jag har huset fullt med äpplen springer jag inte ut och köper ännu mer äpplen. Man kan också säga så här: Nöden är uppfinningarnas moder. När vi börjar dra ned på kärnkraften, skapar vi det marknadsmässigautrymmet för alternativen. Tänk att jag som socialist skall behöva tala om detta för en marknadsekonom! Vad gäller folkomröstningar hölls den om trafiken före min tid. Jag är säker på att jag skulle ha röstat på att vi skall hålla oss till vänster, om jag hade varit med. När det gäller trafiken äter tyvärr den ökade trafikmängden upp den goda effekten av katalysatorerna. Till sist en kommentar till vad Lars De Geer sade i sitt första anförande om pappersmassetillverkningen. Det är lyckligtvis så att man för energiframställning framför allt använder lignin, som man inte har så stor glädje av när man framställer papper. Så även med ökat uttag av papper för pappersmasseproduktion kan vi få ett tillskott till den del som vi använder för energiproduktion.
Fru talman! Att till kommande generationer, till dem som skall utveckla de nya energikällorna och alternativen, överlämna att ta ansvar för de rester och de miljöproblem som vi producerar tycker jag nästan är ett cyniskt resonemang. Vi i centern kan aldrig acceptera ett resonemang som går ut på att man lämnar efter sig till kommande generationer sådant som vi under vår generation inte har klarat av när det gäller miljöfrågor och ekonomiska frågor av olika slag. Det är helt och hållet oacceptabelt, anser vi från vår sida.
Fru talman! Folkomröstningen om vänster eller högertrafik är ett tragiskt exempel på hur riksdagen kör över ett av folket fattat beslut. Det har säkert både bidragit till politikerförakt och skadat demokratin. Har man fattat ett beslut i en folkomröstning och skall upphäva detta beslut krävs enligt min mening en ny folkomröstning. När det gäller bilismen tröstar sig Lars De Geer med att vi har katalysatorer. Dessa har en något osäker effekt. Deras effekt är förmodligen överskattad. När de är i bruk och åldras försämras de. Dessutom löser de icke koldioxidproblemet. När det gäller koldioxid kan vi bara konstatera att Sverige släpper ut per invånare tre gånger så mycket från fossila bränslen som världsmedborgare i genomsnitt. Vi lever i lyx och överflöd på denna punkt och skadar alltså den globala miljön tre gånger mer än människor i genomsnitt på vår jord. Vi behöver alltså anpassa vårt levnadssätt.Vår levnadsstandard är enligt miljöpartiets uppfattning en levnadsstandard som grundar sig på att föröda jordens resurser, de oundgängliga resurserna. Det blir följden av alltför stor energianvändning. Det är ett starkt argument för att följa
Fru talman! En kort replik till Lars De Geer dels beträffande folkomröstningen, dels beträffande tekniken. När det gäller folkomröstningen 1980 i jämförelse med folkomröstningen om vänster/högertrafik är det viktigt att slå fast att man skall ha respekt för folkomröstningsresultatet, särskilt för det 1980 där de politiska partierna förband sig att följa folkomröstningens resultat. Annars är folkomröstningsinstitutet bara rådgivande, och det slutgiltiga beslutet fattas av riksdagen. Men just 1980 förband sig alltså partierna att följa resultatet. Därför måste man ha stor respekt för det folkomröstningsresultat som kom fram efter en mycket omfattande debatt. Sedan kan jag inte underlåta att göra en reflexion när Lars De Geer bekänner sig till tron på vetenskapen och tekniken, framför allt när det gäller kärnkraftens möjligheter och något litet bortom kärnkraften. Han bortser alldeles från eller tilltror inte vetenskapen och tekniken att kunna utveckla andra typer av alternativa energikällor. Jag tänker på bränslen i olika pannor, sol, vind. Där tycker jag att samma tekniktilltro borde han kunna visa till dessa olika energiformer.
Fru talman! Jag vill för Göran Magnusson påpeka att jag absolut delar uppfattningen att vi har kolossalt mycket forskningsarbete framför oss i fråga om nya energikällor. Däremot vill jag kritisera vår regering därför att den successivt minskat anslagen för utveckling av nya energikällor flera år i rad. Där har regeringen ett ansvar. Till Annika Åhnberg vill jag säga att jag talade ganska mycket om att vi i framtiden måste få fram direkt solkraft eller väte som nya energikällor men sade att det ligger 20, 30, 40 eller 50 år bort i tiden innan man kan få fram dessa till ekonomiskt försvarbara priser. Roland Larsson och Annika Åhnberg kritiserade båda min vårdslöshet när det gäller kärnkraftsavfallet och sade att vi lämnar till kommande generationer avfall som är radioaktivt. Då vill jag säga att om den politik som ni bägge vill föra resulterar i att vi tvingas använda kolkondens, får vi de bekanta konsekvenser som finns ute på kontinenten med stora berg av aska och kvicksilver i jorden, svavelsyrlighet i vattendragen som gör att alla statyfigurer i södra Polen tappar näsa och öron. Om alternativet är kolkondenskraft då är det inte mycket att hänga i julgranen. Ligninet talade Annika Åhnberg om. Det är en bra källa till framtida energi och måste användas.

Herr talman! Sverige behöver en långsiktig trovärdig energipolitik som förbättrar miljön och bygger på effektivare energianvändning och förnybara energikällor. Både företag och industrier av olika slag, hushåll och den offentliga sektorn har rätt att få besked om hur en sådan energipolitik ser ut för att kunna välja rätt i sina beslut om fortsatta satsningar och fortsatta investeringar. Det skall vara besked som inte ändras med kort varsel. Miljöpartiet menar att vi gemensamt i riksdagen måste verka för att kraftproducenter, distributörer och slutanvändare skall tjäna på att använda energin effektivare, att investera i energieffektivare teknik och utrustning i hushåll, företag och offentlig sektor. Vi menar att vi måste fatta beslut om miljöavgifter och energiskatt redan under våren 1991 och konstruera dem så att förnyelsebara energikällor omedelbart blir konkurrenskraftiga. Kraftvärmeproduktion, fjärrvärme och miljövänliga energisystem måste göras lönsamma. Dessutom vill vi, som Lars Norberg har påpekat, beskatta energiråvarorna och därmed gynna en effektiv elgenerering. Vidare behövs det åtgärdsprogram för att stegvis minska utsläppen av koldioxid, kväveoxider, lustgas, metan och andra växthusgaser -- åtgärdsprogram som omfattar energiproduktionen, trafiken, jordbruket och industrin. Dessutom skall nämnda åtgärdsprogram omfatta en effektivare energianvändning, för det skulle leda till minskade utsläpp inom alla sektorer. Sedan krävs det planer när det gäller att strukturera om transportapparaten och att åstadkomma en omläggning, så att vi får mer av sjöfart och spårbunden trafik. Dessutom gäller det att vi använder oss mera av elektroniska kommunikationer. I de här avseendena har miljöpartiet och vänsterpartiet samma uppfattning. Herr talman! Det finns någonting som kallas elanvändningsrådet som representeras av generaldirektörerna för statens energiverk, styrelsen för teknisk utveckling, statens industriverk, byggforskningsrådet, boverket och konsumentverket. Dessa personer har till uppgift att följa elmarknadens utveckling inom de sektorer som de representerar. Dessutom skall man vara pådrivande när det gäller elhushållningsprogrammet. Om detta kan man läsa i ''Kontrollstation 90 elanvändningsrådets rapport''. På baksidan av den rapporten skriver man: Märk eldrivna produkter t ex kylskåp och diskmaskiner så att kunden ser vilken som är bäst. Redovisa marknadens främsta varje år och sprid det till allmänheten via energitjänstföretagen. Låt stat, kommun och landsting demonstrera ny teknik för belysning, ventilation, värme m m i sina lokaler så att de blir förebilder för andra.'' Vidare talas det om att fastighetsägarna måste använda sig av elsnåla lösningar vid alla nybyggen i offentlig regi. Antalet energirådgivare vill man öka på olika sätt. Dessutom vill man göra det möjligt att använda investeringsfonder till eleffektivisering -- fonder som innehåller över 20 miljarder kronor. Man föreslår rabatter för vissa produkter, t.ex. på belysningsområdet, och för varvtalsreglering av elmotorer. Genom sådana rabatter blir det lättare och lönsammare för användarna att investera energi effektivt. Men det finns fler förslag. Hans Rode, generaldirektören i statens energiverk, har nyligen i en debattartikel föreslagit inrättandet av en elbörs. På det sättet skulle man friare och effektivare kunna sälja och köpa el. Det skulle direkt göra det lönsamt för eldistributörerna och deras kunder att använda elen effektivare och att sälja sparad el. Det här skulle alltså vara ett ganska stort steg mot en effektivare energianvändning. Det är således en av nycklarna beträffande början på avvecklingen av kärnkraften. Det gäller att börja nu. Vi behöver kanske inte tvista om själva tidplanen här. Det finns anledning att tro att de svenska kärnkraftverken själva svarar för den saken. Det finns uppgifter om att flera verk är i ett sådant skick att de i varje fall kommer att behöva tas ur bruk under 90-talet. Vi får bara hoppas att man inte tövar för länge -- då skulle vi verkligen få reda på vad som menas med kapitalförstöring. Herr talman! Jag har försökt framhålla några gånger här i talarstolen att svensk industri har väldigt mycket att vinna på tidigaste möjliga omställning och på en övergång till en effektivare energianvändning. Därmed skulle man öka sin konkurrenskraft. Ännu så länge ligger utlandet före. Det vore synd om vi skulle tappa ännu mera terräng än vi redan har förlorat. Man har alltså mycket att vinna på att vi här i riksdagen driver på utvecklingen. Det gäller ju att satsa på en långsiktig energipolitik.

Herr talman! Jag har vuxit upp i en familj där man aldrig talade om jämställdhet. Man tillämpade den -- i hemmets sysslor lika väl som i studier, utbildning och yrkesval. Det var helt naturligt, helt självklart. Men i dag skall det här talas om jämställdhet. Jämställdhetsministern vill det, liksom de socialdemokratiska kvinnornas nya ordförande, Margareta Winberg. Ord får alltför ofta ersätta aktiv handling på alltför många områden i politiken. Margareta Winbergs smekmånad som ny ordförande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet var inte ens en hägring, då hon förlorade sin sextimmarsarbetsdag för småbarnsföräldrar på partikongressen. Vinnare var företrädarna för fackets aptit på mera pengar genom höjda fackavdrag och avgifter. Det var ett beslut om prioritering. Margot Wallström, som går i spetsen för åtskilliga jämställdhetsdiskussioner, tycks däremot inte vara benägen att lägga på ett definitivt extra kol för jämställdheten genom att förmå regeringen i övrigt att äntligen släppa jobben fria åt kvinnorna ur de cementerade samhällsmonopolen, att frigöra jobben åt kvinnors företagsamhet och idérikedom. I stället väljer man en extra jämställdhetsdebatt, trots att arbetsmarknadsutskottet kommer att ha en sådan om knappt 14 dagar. I går ägde också en kvinnodebatt rum under Europaparaplyet. Och propositionen om en reviderad jämställdhetslag dröjer i motsvarande mån. Men kanske får vi i dag ta del av några nya okonventionella idéer på området. Jag ser förhoppningsfullt fram emot detta. Givetvis skall jag därför utnyttja min tilldelade tid till att ta upp ett par spörsmål. Har ni funderat över hur jämställdheten och speciellt kvinnors situation -- det är ju mestadels den senare som debatten alltjämt uppmärksammar -- drabbas och förvärras när den ekonomiska tillväxten avstannar, när ett orubbligt skattetryck kväver alla impulser till initiativ och när bensinskatterna kramar ur lands och glesbygden det tålamod som återstår? Där har kvinnorna inte mycket att välja på redan från begynnelsen. Och valfriheten tunnas ut. Man finner dessa kvinnor i omsorgsyrket bland gamla, sjuka och barn. Men kvinnorna måste ha bilen i och till jobbet. De måste ha bil för att kunna ta sig till daghemmet, om de mot förmodan har en barnomsorgsplats. De måste ha bil om de vågat trotsa den politiska motvinden för småföretagare och egenföretagare, ty de allmänna kommunikationerna letar sig inte fram på deras små, krokiga avsides vägar. Alla politiska frågor, och främst de övergripande ekonomiska frågorna, är viktiga för förverkligandet av jämställdheten. De måste ge positiva reaktioner, innan vi kan förvänta oss ett genomslag för förändrade attityder. När ämnar ni alltså ta det steg som främjar just ert ansvarsområde? När skall till sist verkligheten övertyga er om att öppna monopol -- på sjukvårdsområdet och på äldre och barnomsorgsområdet? När skall ni släppa in också andra aktörer än de offentliga -- politikernas egen stora skyddade verkstad? Det är ju här som de anställda kvinnorna finns, väntande på bättre arbetsförhållanden, bättre arbetstider och bättre löner. I primärkommunerna betalas de med fyra femtedelar av männens löner och i landstingen med knappt tre fjärdedelar. Kvinnorna kräver, och kommer att kräva mera högljutt, en vidare yrkesmarknad samt en mer mångfasetterad och stimulerande marknad, där de kan påverka och utvecklas. Ni båda har den privilegierade positionen att ni kan prioritera detta framför er ideologiska låsning -- makten över samhället och människorna har ju hittills betytt mera. Det är hög tid att avveckla monopolen -- av flera skäl, men i detta sammanhang just för möjligheterna att förverkliga jämställdheten. Herr talman! På kvinnors arbetsmarknad i dag finns det ett praktiskt problem som är särskilt framträdande för barnfamiljerna -- bortsett från den rådande orättvisan på barnomsorgsområdet, som tidigare ventilerats. Jag tänker på arbetstiden och dess förläggning. Många kvinnor önskar faktiskt deltid -- oavsett vad politikerna anser och vid sidan av problemet med oönskade deltider. De önskar det när barnen är små. Det ger dem möjlighet att upprätthålla en viktig kontakt med arbetslivet, parallellt med det vårdnadsansvar som kvinnor vill ta. Den flexibla arbetstiden, där arbetstidsuttaget varierar under en livscykel, borde därför ägnas mer intresse. Det skulle underlätta för många småbarnsföräldrar, om de själva kunde påverka sin situation. Det förutsätter samtidigt en uppvärdering av det frivilligt valda deltidsarbetet. Deltidstjänster inom traditionellt mansdominerade yrken skulle också behöva ökad uppmärksamhet, inte bara för männens och familjernas skull. En sådan möjlighet skulle samtidigt visa vägen till nya yrkesområden för kvinnor. Herr talman! Jag ser fram emot statsrådet Margot Wallströms och Margareta Winbergs svar på frågeställningarna inom de två moderata områden som jag har valt att koncentrera mig till under debattens stipulerade sex minuter; de offentliga monopolen och den i livsperspektiv flexibla arbetstiden.

Herr talman! Den moderata synen på barnomsorgen är att man skall se till barnets och familjens bästa samt till familjens beslut. Vi tycker att det bidrag som staten ger i dag är orättvist så till vida att det bara berör en del av Sveriges barn. Alla barn kommer inte i fråga, men alla föräldrar får vara med och betala. Det är fel att en får 0 kr. och en annan får 70 000 kr. av samhället. Alla barn bör få del av detta. Vårt förslag, som kommer att behandlas på vår partistämma om några veckor, innebär att kommunbidraget och statsbidraget skall vara en pott som fördelas på alla barn. Alla skall komma i fråga. Sedan är det föräldrarnas sak att med den barnomsorgspeng de får i handen avgöra var de vill köpa sin barnomsorg, om de skall köpa den av kommunen, av någon annan som ger barnomsorg eller själva sköta sin barnomsorg. Vi tycker att det ger största möjliga valfrihet åt föräldrarna och familjerna. Det är till barnens bästa, eftersom alla barn är olika och har olika behov av omsorg. Jag tycker att det är tråkigt om Charlotte Branting försöker göra detta till en stridsfråga. Men jag kan också konstatera med anledning av den presskonferens som folkpartiet har haft, att folkpartiet har anammat det socialistiska synsättet, att samhällets intressen går före individernas.

Herr talman! Jag tycker inte att det här är en debatt som vi skall föra. Jag tror att vi kan bli överens på många områden, men det är klart att det kräver överläggningar. Vårdnadsbidraget, som ni håller kvar, innebär att de som går ut i arbete får alla positiva möjligheter men inte de som är hemma. Det är detta vi protesterar mot. Den sifferexercis som man har fört in i debatten hör inte hemma här. Det är föräldrarnas sak att bestämma, som jag sade förut. Jag tycker att det är sorgligt, om ni har slagit in på den linjen att ni skall vara med som politiker och tycka åt människorna. Det är en sak som vi protesterat mot jämt, och jag har för mig att ni också har gjort det förut. Det var i januari i år som ni vacklade i fråga om det förslag som vi förut var ense om och ni då var beredda att lämna. Sedan har ni tyckt att det passar att komma tillbaka, och det tycker jag inte är riktigt juste. Det krävs mycket mer av diskussion och överläggningar för ett fortsatt samarbete.

Herr talman! I centerpartiet har vi i riksdagen vid åtskilliga tillfällen lyft fram jämställdhetsfrågorna. Vi har föreslagit konkreta åtgärder för att förbättra kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Vi har betonat vikten av regional balans och samhällsplaneringens betydelse för jämställdhet och för ökad kvinnosysselsättning och den betydelse kvinnors arbete har för samhällsekonomin. Vi har pekat på nödvändigheten av en förändrad inriktning av utbildningen och föreslagit åtgärder för ett mindre bundet utbildnings och yrkesval, på behovet av stöd för att stimulera kvinnligt företagande, på inflytandefrågor och på betydelsen av jämställdhet inom familjen -- för att ta några exempel ur vårt arbete för att uppnå jämställdhet. Herr talman! Så sent som i går kväll justerade vi i arbetsmarknadsutskottet återigen ett betänkade om jämställdhet som skall debatteras i kammaren om fjorton dagar. Även om vi i riksdagen hållit på i många år i avsikt att föra jämställdhetsarbetet framåt, återstår mycket att göra. Den uppfattningen får man också då man ser att antalet motioner som tar upp frågor om jämställdhet blir fler och fler för varje år. Och det är kanske inte så underligt om antalet motioner ökar, då man ser hur verkligheten ser ut. Ta kvinnors löner t.ex. ''Förr ansågs det rätt och riktigt att män hade högre lön än kvinnor -- och det grundade sig främst på uppfattningen om mäns större försörjningsbörda och om deras större behov för egen del.'' Det är ett citat ur betänkandet från jämställdhetsutredningen. Men redan 1925 infördes principen om lika lön för lika arbete när det gäller statliga tjänster. Denna princip konkretiserades ytterligare 1947, och 1960 Likvärdiga arbetsuppgifter skulle betalas lika för kvinnor och män. Visst har det skett vissa förbättringar och utjämningar genom åren. Men utjämningen stannade upp i mitten av 80-talet, och under senare år har det återigen skett en ökning av löneskillnaderna. Det är orimligt att det skall vara på det sättet! Så har yrkesområden där kvinnor utgör huvuddelen av de anställda haft en svagare löneutveckling än områden där män utgör det dominerande antalet anställda. Vi vet att exempelvis arbeten inom vård och servicesektorn värderas lägre än arbeten inom yrken med teknisk inriktning.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 En sådan kommitté, menar vi, skall också lägga förslag om hur rådande missförhållanden skall åtgärdas, utan att man från samhällets sida inkräktar på det ansvar parterna på arbetsmarknaden har. Varför, Margot Wallström, skall det vara så omöjligt att i riksdagen få gehör för ett sådant förslag? Troligtvis är det på det sättet att det bär emot att ansluta sig till ett centerförslag. Men också Sture kommunaltjänstemännen --, konstaterar i en artikel i Aftonbladet i september bl.a.: ''Lönerna i kvinnodominerade yrken är lägre, utvecklingsmöjligheterna sämre och skillnaderna växer - - . Det är nu hög tid att vi alla tar frågan på allvar och under 90-talet åstadkommer avsevärda förbättringar för landets kvinnor.'' I centerpartiet lägger vi också i våra motioner tonvikten vid regional balans och samhällsplaneringens stora betydelse för jämställdhet och för kvinnors sysselsättning i alla delar av landet. Här har väl tagits små steg framåt -- men hur blir det i fortsättningen? Vad innebär skattereformen, konstruerad av socialdemokraterna och folkpartiet? Vi vet att de som kommer att drabbas är de lågavlönade och bland dem finns många kvinnor. Skattereformen skall ju finansieras genom mervärdeskatt på nödvändig konsumtion, och det får den effekten att många människor med låga och normala inkomster tvingas betala skattesänkningar som främst kommer höginkomsttagare till del. Är Margot Wallström beredd att genomföra en omläggning av finansieringen av skattereformen som innebär sänkt skatt på t.ex. mat och boende och som gynnar låginkomsttagare och därmed många kvinnor? Hur blir det med kvinnornas arbetstid? Möjligheten att minska sin arbetstid -- för den som så önskar -- är begränsad redan i dag, och den möjlighet som finns kan omintetgöras. Det kan bli så att kvinnor känner sig tvingade att förlänga sin arbetstid, helt enkelt för att få inkomsten att räcka till. Och det här behöver inte gälla enbart kvinnor -- det kan även gälla män. Är det så vi vill ha det? I varje fall inte vi i centerpartiet. Jag vill slutligen ta upp en annan fråga -- eller beröra ett diskussionsinlägg som vi nyligen kunnat ta del av. Det gäller en eventuell sammanslagning av JämO och diskrimineringsombudsmannen. Jag vill spontant här säga att jag anser att det ligger en hel del i de tankegångar som förts fram av JämO. Det kan vara ett sätt att få myndigheten starkare, och det tror jag behövs.

Herr talman! Sverige har 4 283 000 kvinnor, männen är 107 000 färre. Att kvinnor och män är nästan lika många -- ja, att kvinnorna t.o.m. är i majoritet -- avspeglar sig inte i vårt samhälleliga liv. Hur ofta ses inte kvinnor, handikappade, barn och invandrare som speciella grupper, stående utanför en stor normal grupp, gruppen av män? Det man då inte tar hänsyn till är för det första att så kallade särgrupper alltid består av både kvinnor och män, för det andra att kvinnor behandlas som en minoritet trots sin majoritetsställning. Dessa synsätt har som resultat att män och manliga värderingar blir normen i samhället, och kvinnor och kvinnors livsvillkor blir undantag från den normen. Ofta har kvinnor också en känsla av skuld för de ojämlika förhållandena. ''Det är vår egen skuld -- vi har oss själva att skylla.'' I den verkligheten är det inte förvånande att motståndet mot att ge kvinnor och män lika villkor har varit starkt. Idéer om lika rättigheter för kvinnor och män har funnits sedan årtusenden. Men för att idéer skall kunna slå rot och bli verklighet krävs att marken är beredd. Samhällsutvecklingen, behovet av förändringar, måste stämma överens med idéerna. Först då kan idéerna motivera och t.o.m. vara drivkraften för politiska beslut. I vårt land och i våra dagar är det inte längre god ton att gå emot lika rättigheter för båda könen. Däremot finns betydande motstånd mot att ge särskilda rättigheter till kvinnor utifrån kvinnors speciella behov eller för att kompensera en underordnad ställning. Den utveckling som skett på olika rättighetsområden för kvinnor är inte enbart frukten av kvinnors kamp. Reformer har varit möjliga därför att de även har gynnat männen och gynnat den samhällsomvandling som just då var nödvändig. Jag skulle kunna ta många olika exempel men tänker inte göra det i dag. Att leta efter olika motiv som legat bakom reformerna kan ge oss en mer sammansatt och sannare bild av maktförhållanden och drivkrafter i samhället. Att leta efter motiv kan även ge idéer till strategi för det fortsatta arbetet för jämställdhet. De områden där vi kanske upplever skillnader och orättvisor störst i dag är utbildning och arbetsmarknad. På utbildningssidan har olika forskningsrapporter visat att pojkar tar mer lärartid i anspråk än flickor. Pojkarna väljer de dyraste utbildningslinjerna, eller kanske vi gör dem dyrare -- prioriterar dem ekonomiskt -- just därför att det är pojkar som finns där. Könsuppdelningen på olika gymnasielinjer är fortfarande mycket stor, trots att detta uppmärksammats och vissa åtgärder från tid till annan vidtagits. Att bryta mönstret för val efter kön ger ofta problem för flickorna. Förutom problemen under utbildningstiden blir mottagandet på arbetsmarknaden helt annorlunda än för pojkarna.

gymnasieskolan är 50 % av linjerna uppdelade på pojk eller flicklinjer. Detta gynnar inte inträde på arbetsmarknaden. För förvärvsarbetande kvinnor skiljer sig löner och inkomster i övrigt från männens.Kvinnor i industriarbete har bara 90 % av manslönen osv. Denna skillnad kan inte förklaras fullt ut med att de finns inom andra yrken och andra och lägre avlönade tjänster. Det är också en skillnad som sedan har verkningar för pensioner, sjukförsäkring, ATP etc. Vänsterpartiet anser att vi under 1990-talet måste vi lägga samhällsekonomiska aspekter på bristerna i jämställdheten. Det är dags att studera de samhällsekonomiska aspekterna, och vi tycker att det bör utses en grupp att se över detta och komma tillbaka till riksdagen med förslag till åtgärder.

Fru talman! Frihet, broderskap och jämlikhet! Vilka omöjliga krav! Frihet till något eller från något? Den frihet som lär finnas t.o.m. i en fängelsecell eller frihet från manipulerande reklam? Broderskap -- jo, jag tackar jag, drygt halva mänskligheten bortglömd! Och jämlikhet -- en absurditet i en art, där varje människa är ett unikum. Ibland talar man t.o.m. om jämlikhet mellan könen utan att ens ta hänsyn till den ofrånkomliga genetiska skillnaden mellan kvinnans två hela xkromosomer och mannens enda hela plus den lilla konstiga y-kromosomen, där så mycket saknas. Det som saknas måste vara några modererande gener som gör att de flesta män ligger till höger eller vänster på samtliga skalor medan kvinnorna håller sig mer i mitten. Fler män finns i brottsstatistiken såväl som i nobelpriskatalogen, fler män finns i Guinness rekordbok såväl som i dagstidningarnas födelsedagsannonser. Nävrätt får gå före människovärdighet. Om detta sägs inte mycket i biologiböckerna, eftersom de flesta är skrivna av män. I en finns det med, för där har jag medverkat. Men -- för rättvisans skull -- visst finns det balanserade män också, modererade av sociala faktorer eller klokskapsfaktorer. Om jämställdhet är det viktigt att tala, om männens möjlighet att få del av s.k. kvinnliga värden och om kvinnors möjlighet att få del av s.k. manliga livsvärden. JämO behandlar frågor som gäller ojämställdhet i arbetslivet. Varför skulle hon inte få mer resurser för att också ta hand om ojämställdheten i hemmen och i samhällslivet? Jämställdhet är inte bara en fråga om förhållanden mellan könen, men andra ojämlika jämställdhetsfrågor har hänvisats till diskrimineringsombudsmannen. Kanske borde alla dessa frågor läggas under en hatt. Svårigheter med jämställdhetsfrågorna är att de ofta är mycket diffusa. De måste ofta ställas i relation till seder och bruk i olika länder, i olika socialgrupper m.m. Jag frågade nu på morgonen vår grekiska städerska om hon kände sig jämställd i arbetet och med männen. Jo, det gjorde hon -- men fick ju erkänna att det inte fanns några städande män. Varför finns det för resten inga män på dagens talarlista? Men i jämförelse med förhållandena i Grekland var vi väldigt jämställda, tyckte vår städerska. Och på ett annat plan -- från EG-debatten i går: ''Jag blir så trött, så utmattad och så rasande över dessa män i höga positioner, som så självsäkert yttrar sig å allas våra vägnar om hur absolut nödvändigt, livsviktigt och ofrånkomligt ett svenskt medlemskap i EG är! I en värld, där fortfarande ca 40 000 barn dör av svält och sjukdomar varje dag, och där ca 1 miljard människor lever i absolut fattigdom, där 40 % inte har tillgång till rent vatten eller hälsovård, där vi i den rika världen roffar åt oss tre fjärdedelar av alla naturresurser. I denna värld har ett antal herrar bestämt sig för att den viktigaste och noblaste utmaningen är kampen om herraväldet över världshandeln.'' Skjönsberg konstateras att EG favoriserar de redan starka i samhället, och det är inte EGs kvinnor. I rapporten sägs att medan männens arbetslöshet inte har stigit som helhet i EG sedan 1984 så ökar kvinnornas arbetslöshet som ett resultat av de långsiktiga strukturförändringarna, och då särskilt i tjänstesektorn och i den offentliga sektorn. Det visar sig också betydligt svårare att i EG kommissionen få igenom föreslagna jämställdshetslagar än att få igenom lagar och bestämmelser om de fyra friheterna varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Fru talman! I miljöpartiet de gröna arbetar vi nu med ett jämställdhetsprogram, som jag får flera tillfällen att återkomma till, först när motionerna om jämställdhet snart kommer upp i kammaren och sedan när propositionen kommer i vår. I vårt program påpekar vi bl.a. att ingen jämställdhetslag kan åstadkomma rättvisa på arbetsmarknaden och att ett samhälle blir jämställt först då vi åstadkommit ekonomisk jämställdhet. Den politiska uppgiften är att åstadkomma de ekonomiskt jämlika villkoren. Ett villkor för vårt samhälles välfärd och överlevnad är att vi åstadkommer en jämnare ansvarsfördelning mellan kvinnor och män. Därmed kan männen få ökat utrymme för hem och familj i sitt liv, medan kvinnorna får bättre möjligheter att göra sig gällande på arbetsmarknad och i samhälle. Också tiden är en viktig faktor för jämställdheten och ansvarsfördelningen. I ett första steg till arbetstidsförkortning anser vi att föräldrar med barn upp till tolv år skall ha rätt att minska sin arbetstid. Vissa yrkesgrupper med fysiskt och psykikst ansträngande arbete skall också ges förtur i genomförandet. En generell förkortning kan börja med 35 timmars arbetsvecka. Man skall ha rätt att inom ramen för en årlig normalarbetstid förlägga sitt arbete så att det passar barnomsorg och hemarbete. Vi i miljöpartiet de gröna har genom vårt inträde i riksdagen, som det första nya partiet på 70 år, fått en unik möjlighet att omsätta våra, i den nya tiden väl förankrade idéer om jämställdhet i praktiken. Det måste vara svårare i de gamla partierna. Den praktiska jämställdheten visar vi genom att ha både ett språkrör och en gruppledare av vardera könet och genom att jämlikt fördela uppdrag av olika slag. Men vi får nog också inom vårt parti vänta ännu en eller två generationer på att få män och kvinnor att ta för sig lika mycket av talartid och att tala lika högt och myndigt. Men vi ger inte upp kampen!

Fru talman! Det är inte lätt att kämpa emot orättvisor som kräver raffinerade statistiska beräkningar för att synliggöras. Och det är ju också vad som är fallet när det gäller kvinnolönerna. Därför behövs det naturligtvis bra forskning. Ett annat område där man också behöver se över, forska om och synliggöra hur ojämlikheten slår, är kvinnorätten i juridisk mening. Det behöver klargöras hur den manliga dominansen i vårt samhälle avspeglar sig i rättsordningen och hur rättsreglerna och rättstillämpningen förstärker eller mildrar mansdominansen eller i vilken utsträckning och på vilket sätt lagstiftningen är ett uttryck för mäns intresse. Vad behövs för att kvinnors intressen och förhållanden skall förbättras? För att förstå sådana här rättsregler och hur de verkar måste man veta hurdana förhållandena är och hur de skiljer sig mellan män och kvinnor. Det finns alltså många områden att ta upp, men framför tror jag att allt frågor om arbetsmarknaden och kvinnors rätt i juridisk mening hör ihop. Jag tog i mitt inlägg också upp skolan och hur gymnasieskolan fungerar i dag. Jag skulle bli glad om jag fick svar på frågan om det finns några funderingar om hur man kommer till rätta med den könssegregering som finns redan i gymnasieskolan.
Fru talman! Statsrådet sade att jämställdheten är 90-talets viktigaste rättvisefråga. Den borde nog ha varit 80-talets viktigaste, och från detta borde man bygga vidare. De ambitionerna borde man ha haft från början. Men vi är en bit på väg. Statsrådet nämnde i sitt anförande att kvinnor inom LO-kollektivet i det här sammanhanget har det lägsta inflytandet. Statsrådet sade att oppositionen borde vetat svaret på frågorna när det gällde näringslivet. Vi representerar ju inte alls näringslivet. Jag tror att regeringen har många fler sammanträffanden med näringslivet än vad vi har. Jag tycker att regeringen också borde se på den mycket stora arbetsgivare som den offentliga sektorn utgör. I mitt inledningsanförande ställde jag en direkt fråga till statsrådet om att upplösa den offentliga sektorn och de offentliga monopolen. Men på den frågan fick jag inget som helst svar. Vad gör den offentliga sektorn? Jag nämnde också de siffror som finns på löneskillnader på kvinnor och män inom kommuner och landsting vilka är nog så oroväckande. Jag tycker att man inte bara skall ta en del av samhällslivet utan se till samtliga som är arbetsgivare åt kvinnor. Då är den offentliga sektorn den största arbetsgivaren. Man gör kvinnorna och jämställdheten en björntjänst om man fokuserar sig på näringslivet och helt och hållet sätter på skygglapparna när det gäller den offentliga sektorn. Jag väntar på ett svar på min fråga.

Fru talman! Vi är ingalunda färdiga med jämställdhetsarbetet. Det visar det för varje år ökande antal motioner med olika krav på just jämställdhetsområdet. Jag fäste mig också vid det Margot Wallström sade om näringslivet och vad det gör för att öka kvinnorepresentationen och att hon efterlyste borgerliga debattörer. Jag vill i det här sammanhanget erinra om att det kanske inte endast är näringslivet som är boven i dramat. Inom den kommunala sektorn, som domineras av kvinnor, är endast 11 % av förvaltningscheferna kvinnor, och inom den sociala sektorn, där över 75 % av de anställda är kvinnor, är bara 14 % av socialcheferna kvinnor. Jag menar nog att man här verkligen behöver arbeta för chefsrekrytering av kvinnor. Vi arbetar mycket med olika projekt, och det gör inte minst socialdemokraterna och regeringen. Man är mycket för projekt. Jag har berört den här frågan tidigare. Kanske skulle man i stället gå över till någon form av kampanjer? Varför inte starta en kampanj som syftar till att både stimulera och informera och bygga upp kvinnors självförtroende att söka chefstjänster? I detta arbete är det också viktigt att ta till vara kvinnoorganisationerna. Vi i centerpartiet har hävdat att om kvinnoorganisationerna hade litet mer pengar skulle de kunna göra ännu mer arbete på det här området. Nu arbetar man mest ideellt. Margot Wallström nämde också arbetsvärderingssystemet. Det är något som också jag har tagit upp. Det är inte säkert att det system som vi i centerpartiet har föreslagit är det som vi kan komma framåt med, men vi i centerpartiet är mycket angelägna få till stånd en undersökning om arbetsvärdering så att vi kan analysera bakgrunden till att kvinnodominerade yrken värderas lägre och kartlägga dessa skillnader och också få förslag till hur vi skall kunna åtgärda detta.

Fru talman! Statsrådet sade: Tack vare den offentliga sektorn. Jag har inte ifrågasatt den offentliga sektorn, möjligen dess storlek och dess fortsatta tillväxt. De betalda jobben är inte alltid välbetalda, det var detta jag antydde för en stund sedan. Det avgörande är att de inte är utsatta för konkurrens, det trodde jag att statsrådet hade förstått. Var finns monopolen, frågar statsrådet. Det är väl självklart, och det trodde jag att statsrådet också kände till. De finns inom barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård. Man behandlas inte på lika villkor, och det är det vi efterlyser. Vi moderater vill tillvarata samhällets totala samlade resurser för att de skall komma människorna till godo. Vi skall inte uppställa förbud för vissa utan alla som kan ge något av det människorna efterfrågar skall kunna fungera. De mänskliga behoven förutsätter att alla resurser skall tas till vara på alla områden när det gäller barnomsorgen, äldreomsorgen och utbildningen. Förbjud inte vissa, och diskriminera inte vissa. Det är det som sker i dag. Man ger statsbidrag till dem som man vill uppmuntra, och man ger ingenting till andra. På så vis blir det ojämlika villkor i samhället. Det mänskliga som statsrådet nämnde skulle vara att politikerna bestämmer, politikerna dirigerar och de vet bäst vad människorna vill göra i familjerna och på yrkesområdet. Över huvud taget går man in i den offentliga sektorn och dirigerar. Varför är ni så rädda för att släppa loss? Det kommer alla till godo, och det ger valfrihet. Vidare har vi de projekt som nämndes nyss. Jag vet att statsrådet Åsbrink talade i dag om särintressen och stora ekonomiska resurser som satsas. Han nämnde kvinnorna som ett särintresse på slutet. Det tycker jag är ett mycket märkligt uttalande, och jag tycker att statsrådet skall fråga sin kollega vad han menade med det.

Fru talman! Det är inte försvarbart med stora löneskillnader inom den offentliga sektorn. Jag tror inte att löneskillnaderna skulle bli mindre om ett privat ägande kom in. Jag hade inte tänkt att tala om barnomsorg i dag, eftersom vi har så många andra tillfällen till att debattera barnomsorg. Men det går inte att undvika ämnet. Nu har det blivit möjligt för de två förskollärarna att starta barnomsorg. Det återstår att se hur många sådana kooperativ som skapas. Förskollärarna är utbildade till pedagoger och inte till egenföretagare. Jag tycker också att det är vilseledande med uttrycket privat barnomsorg. Den är ju inte privat i egentlig mening. Den är i stället en blandning av offentliga pengar och privat administration. Privat barnomsorg är alltså beroende av offentliga pengar. Risken finns att vi om statsbidraget minskar får se att daghem läggs ned. Då kan man tänka sig vad som kan hända i en glesbygd där det inte finns något annat alternativ. Föräldrarna i den kommunen kan alltså behöva betala mycket höga barnomsorgsavgifter för att kunna få tillgång till barnomsorg. Det är inte heller svårt att räkna ut vilka som kommer att välja billigare alternativ inom en privatiserad barnomsorg. Det blir naturligvis de föräldrar som har mycket dålig ekonomi. När det är de stora gruppernas tur att få del av barnomsorgen, skall det finnas privata alternativ där de som har tillräckligt med pengar kan köpa bättre pedagogik, medan låglönegrupperna får hålla till godo med sämre. Jag hoppas att vi inte skall behöva ta fler steg i den riktningen mot privatisering i barnomsorgen.

Fru talman! Först vill jag kommentera några av de saker som Mona Saint Cyr sade. Hon tyckte tydligen att denna debatt var onödig och hon kände sig tvingad att delta i den. Det beklagar jag. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi har dessa debatter och att man den vägen försöker förändra verkligheten. För det första påstår Mona Saint Cyr att min smekmånad är över och att vi har förlorat slaget om sextimmarsdag för småbarnsföräldrar. Ibland är det svårt att förstå vad som händer när man inte själv deltar i en kongress. Socialdemokratiska kvinnoförbundet har aldrig drivit frågan om sextimmarsdag för småbarnsföräldrar. Vi förlorade alltså inte frågan om sextimmarsdag, utan kongressen uttalade en princip för sextimmarsdag som ett första steg på 90-talet under förutsättning att det sker en tillväxt. För det andra hävdar Mona Saint Cyr att den offentliga sektorn är politikernas stora skyddade verkstad. Jag tycker att det är ett hån mot demokratin och dem som arbetar för den. Jag skulle gärna vilja veta vad Mona Saint Cyr menar med det. För det tredje säger Mona Saint Cyr att många önskar arbeta deltid. Det är precis tvärtom. Det är alldeles för många deltidare i dag. Många kvinnor önskar gå upp i tid, men på grund av organisationen i vissa typer av arbeten är det omöjligt. Fru talman! Vad betyder det egna arbetet med en lön som man kan försörja sig på? Det betyder egna pengar i fickan, det vet vi. Det betyder att man är med och delar på de utgifter som en familj har för att existera. Det borde också betyda att hemarbete och fostran av barnen delas lika mellan kvinnor och män. För människan betyder den egna lönen självständighet och oberoende. Man väljer själv sin livsform. Vill man bo ihop med någon så gör man det, vill man inte så låter man bli. Den egna försörjningen betyder emellertid också något i vidare mening. All historisk forskning visar att kvinnors ställning i samhället har en direkt koppling till kvinnors ställning i förvärvslivet. Man kan uttrycka det så att i länder där den kvinnliga förvärvsfrekvensen är hög är också andelen kvinnliga politiker stor. Det är Sverige ett talande exempel på. I utvecklingen som ekonomiskt oberoende följer alltså en förändrad kvinnoroll och i förlängningen förhoppningsvis också en ny mansroll. Det är därför vi socialdemokratiska kvinnor så hårt hävdar att grunden för jämställdhet är den egna lönen, och det är därför som rätten till arbete, även för kvinnor, är vår viktigaste fråga att driva som politisk kvinnoorganisation. För att jämställdhet skall vara möjlig krävs mera än förvärvsarbete. Det krävs t.ex. barnomsorg. Men det är viktigt att påpeka att tillsynsmotivet bara är en del av barnomsorgen. De sociala och pedagogiska bitarna väger lika tungt. Barnomsorg till alla barn är en viktig jämlikhetsfråga. En väl fungerande barnomsorg är väl en absolut förutsättning för att kvinnor och män skall kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete. I dag kan 375 000 barn erbjudas plats i daghem eller familjedaghem. Det är 127 000 fler än 1982. Bara i år tillkommer 30 000 nya platser. Fru talman! I somras kom arbetsmiljökommissionens rapport. Den är en del i vårt vallöfte att åtgärda de 400 000 farligaste jobben. Den påvisar bl.a. att många kvinnor kommer in friska och åker ut sjuka. De blir sjuka och skadade av monotona arbeten, ensidiga rörelser och pressande arbetssituationer. Kommissionens rapport visade också på en annan, mycket intressant faktor som inte förekommit i debatten om dåliga arbetsmiljöer, nämligen det dubbelarbete som kvinnor tvingas till och som gör dem sjuka. Vi har ju inte lyckats med konsten att få männen att ta sin del och sitt ansvar för det obetalda arbetet. Männens ansvar och del i hem och barn påverkas inte av kvinnans arbetstid. Det är enbart männens egen arbetstid som ger utslag härvidlag. Det är därför viktigt med en generell sänkning av arbetstiden både för jämställdheten och för kvinnors hälsa och arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön måste också förbättras. Här har vi en stor chans när arbetslivsfonderna skall börja fungera med de 15 miljarder som för närvarande finns i de olika arbetslivsfonderna. Från det socialdemokratiska kvinnoförbundet kommer vi att försöka förmå styrelserna för arbetslivsfonderna att prioritera kvinnor och kvinnors arbeten högst. Fru talman! Det skall löna sig att arbeta. Man skall kunna leva på sin lön. Det är uttryck som ofta hörs, särskilt från moderat håll. Jag läste för någon månad sedan en artikel av Anne Wibble i tidningen Nu. Den har litet grand berörts här i dag. Anne Wibble angrep moderaterna och i viss mån centerpartiet för att ha sprungit ifrån den tidigare uppgörelsen om vårdnadsbidraget och nu lagt fram förslag som ger helt felaktiga signaler till kvinnor. Enligt hennes beräkningar i den här artikeln måste en kvinna i moderaternas förslag tjäna drygt 70 000 om hon har ett förskolebarn för att över huvud taget få en krona över. Om hon har två barn måste hon tjäna 135 000, och har hon tre barn måste hon tjäna över 200 000, annars lönar det sig inte att arbeta. Jag undrar om det är riktigt och rimligt. Enligt centerns förslag måste en förälder med två barn tjäna 90 000 för att ett förvärvsarbete skall löna sig. Jag vet inte om det här är rätt, men det är en artikel som Anne Wibble har skrivit. Jag måste fråga både moderaterna och centern om det är rätt. Eftersom det är kvinnor som företräder sina partier vill jag höra om ni, om detta är riktigt, ställer upp på detta. Är inte detta i så fall en stor kvinnofälla? Är det inte mycket mycket ojämställt?
Fru talman! Till Margareta Winberg vill jag säga att jag precis kommer från MKFs 70-årsjubileum, som ägde rum under det timslånga uppehållet. Övriga kvinnoförbundsordförande var närvarande och gratulerade, men Margareta Winberg lyste med sin frånvaro. En av dem som gratulerade sade att vi samverkar i kvinnofrågor även med dem på andra sidan. Jag funderade litet över vad det kunde vara sakralt sett. Men sedan kom jag på att hon måste mena socialdemokraterna, och det gjorde hon. Det har fastslagits i många betänkanden i riksdagen att vi kvinnor har ett gemensamt mål när vi diskuterar dessa frågor, men vi har litet olika uppfattningar om medlen. Därför tycker jag att vi skall koncentrera oss på dem när vi diskuterar detta. Det frågades i sammanhanget vem som skall bestämma. Jag har tidigare sagt att det skall vara de människor som berörs. När det gäller barnomsorgen skall föräldrarna, i det här fallet talar vi om kvinnorna, bestämma hur de vill ha den ordnad. Kvinnorna måste komma fram till hur de skall ordna sitt yrkesliv tillsammans med sin man för att ordna det på bästa möjliga sätt för barnen. Det har jag sagt tidigare här i dag. Jag förstår inte att socialdemokraterna vid det här laget inte har lärt sig vad vi menar med monopol. Inom barnomsorgen, som ligger närmast till hands när det gäller förvärvsarbete för kvinnor, vore det vettigt att använda samtliga resurser för att ta hand om barnen, så att barnen får just den omsorg som deras föräldrar tycker är bäst för dem. Många kvinnor förvärvsarbetar inom de olika monopolen inom sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg. Jag är själv kommunanställd, och jag vet hur folk resonerar. De vill göra väldigt mycket som de inte får göra i dag. De är instängda i monopolen. De kan inte välja arbetsgivare. Jag vet att statsrådet i en tidigare debatt med Margareta Winberg har sagt att det finns ett antal kommuner att välja på som olika arbetsgivare. Vi skall väl inte behöva bli nomadiserade som kvinnor. Vi måste kunna ha en arbetsgivare i den kommun där vi bor. Vi måste kunna starta eget eller bli anställda av någon annan som vill starta eget och ta det ansvar som det innebär att bli arbetsgivare. Jag vet att det finns idéer, intresse, kunskap och ambition hos kvinnorna att få göra detta. Med det regelsystem som socialdemokraterna har lagt fast som en järnhand över Sverige får de inte göra detta. De kan inte göra detta, eftersom de måste jobba på samma villkor som andra, kommunerna och monopolen.

Fru talman! Jag måste verkligen hålla med Margareta Winberg om att vi har alldeles för många deltidsarbeten. I dag finns det 800 000 personer som har deltid, men vill ha heltid. Jag hoppas också på och ser fram emot alla de bra och konkreta förslag som måste komma fram utifrån målsättningen om det goda arbetet.

Om och när sådana konkreta förslag läggs fram kanske vi, liksom 1946 års riksdagskvinnor, kan enas om en motion. Den gången gällde det lika lön för lika arbete inom staten. Resultatet av den motionen blev principbeslutet om lika lön och tillsättandet av likalönskommittén. Men ännu i dag har kvinnorna inte lika lön som männen de statligt anställda. De har bara 91 % av manslönerna. Men det gäller ju att vi inte tappar sugen utan verkligen sätter upp mål och att vi försöker nå dem.
Fru talman! När Margareta Winberg säger att många önskar arbeta deltid och samtidigt konstaterar att det är fel med deltid, är jag inte så säker på det som Margareta Winberg tycks vara. Från centerpartiet har vi vid upprepade tillfällen understrukit att både flexibel arbetstid och förkortad arbetstid är angelägna för många människor. Och det är faktiskt väldigt många som väljer att arbeta deltid. Vi i centerpartiet menar att man måste lägga stor vikt vid personliga valmöjligheter så att arbetstiderna kan anpassas till olika familjers och individers behov och önskemål. Detta gäller inte minst med tanke på barnen. Vad Anne Wibble har skrivit har jag inte läst. Men så länge centern inte har presenterat något annat förslag så gäller det förslag om familjepolitik som vi lade fram i riksdagen i våras. Vår familjepolitik är i första hand inriktad på att det skall skapas valfrihet för småbarnsföräldrar. Vi menar att varje barnfamilj skall få möjlighet att ordna sin barnomsorg på det sätt som den själv vill. Det är ju det som skapar trygghet. Därför anser vi i centerpartiet att en större del av de resurser som ställs till förfogande för barnomsorg skall disponeras av föräldrarna själva.

Fru talman! Jag konstaterar att Mona Saint Cyr inte vill svara på den fråga som jag ställde, om de siffror som står i denna artikel kan stämma. Jag undrar vad grunden för jämställdhet är för moderaterna? Är den inte att varje människa skall ha egna pengar och vara oberoende, fri och självständig? Hur går det då om man utformar ett sådant system som ni tydligen är på väg att utforma och som innebär att man måste tjäna så mycket för att inte behöva betala för att få arbeta? Både Mona Saint Cyr och Charlotte Branting återkommer till monopolen. Men kan ni tala om på vilka områden som det är monopol? Vad är det som kvinnor inte får göra? Kvinnor får starta eget, jobba inom sjukvård, inom barnomsorg, osv. Tala om vad kvinnor inte tillåts göra! Jag måste säga att jag är litet förvånad. Vi brukar ju säga att omsorg inom olika områden inte skall drivas med vinst. Men nu kanske ni ändå vill tillåta det. Jag vet inte. Men vi socialdemokrater har sagt att gränsen går där för oss. Man skall inte tjäna pengar på barn. Då svarar jag också på frågan från Charlotte Branting, nämligen att vi inte vill ha lex Pysslingen och andra aktiebolag i den formen. Vad vi säger när det gäller barnomsorgen är att det skall vara kvalitetpå den. Vi anser att det skall finnas klara pedagogiska mål för barnomsorgen och att vi skall ha utbildad personal. Det är för oss det viktiga. Barnomsorgen är nämligen till för barnen och inte för att några kvinnor skall få jobb. Man kan ta privata tandläkare och deras tandsköterskor som exempel. Har de bättre betalt inom den privata verksamheten än inom folktandvården? Jag kan också nämna de städerskor som fick gå från offentlig verksamhet till ASAB och allt vad städbolagen heter. Hur gick det för dem? Fick de mer betalt? Fick de bättre arbetsmiljö? Nej, de fick större beting och samma lön. Charlotte Branting ställde en fråga om föräldraledigheten. Hon undrade om vi var beredda att se till att papporna kan vara hemma längre. Vi har från vårt kvinnoförbund sagt, men det är ingen partiståndpunkt, att vi vill att tre månader av de ytterligare månader som vi hade hoppats att föräldraförsäkringen skulle utökas med före nästa val skall kvoteras. Jag kan bara beklaga att folkpartiet ställde sådana krav i uppgörelsen om den ekonomiska politiken att vi inte kunde fortsätta att bygga ut föräldraförsäkringen. Det var folkpartiet som stoppade den. Men vi är mycket villiga, åtminstone från kvinnornas sida, att se till att man kvoterar föräldraledigheten så att männen får sina rättigheter. I övrigt bedrivs det ju en stor upplysningskampanj i frågan. Alla alternativ inom barnomsorgen kan naturligtvis vara bra, men är de bra för kvinnorna och jämställdheten? Jag tycker inte att dessa saker har riktigt med varandra att göra. Det gläder mig att Kersti Johansson tydligen tar avstånd från det som har diskuterats om centerns nya familjepolitik när hon säger att centern håller fast vid det förslag som lades fram i våras.

Fru talman! Låt mig först göra en kommentar som jag inte hann med tidigare. Jag berörde i mitt inledningsanförande verkligen den flexibla deltiden, som innebär att kvinnorna själva i avtal med arbetsgivaren kan komma överens om den arbetstid som de vill ställa upp med under den tid då de har små barn och vill vara hemma och träffa dem. Sedan kan de förlänga denna arbetstid när de inte är lika beroende av att vara hemma med barnen. Hela ansvaret är helt enkelt lagt i den enskildes händer efter den enskildes behov. Det tycker vi är riktigt. Det utgår från människan och individen, barnens, föräldrarnas och familjernas behov. När det gäller ideologin i barnomsorgen har det tidigare i dag diskuterats var skiljelinjen går, om den går mellan handelsbolag och aktiebolag. Då kan jag i detta sammanhang fråga Margareta Winberg var gränsen går i ideologin när det gäller deltiden? Margareta Winberg frågade om moderaternas syn på jämställdhet. Vi anser att alla individer har samma värde, man som kvinna. Vi gör ingen skillnad i fråga om detta. Det innebär att människorna själva skall ha rätt att avgöra sådana faktorer som påverkar deras egna liv och förutsättningar. Det är mycket viktigt. Och jag sade tidigare i dag att det inte är politikerna som skall tycka åt människorna, utan människorna skall få tycka och fatta beslut själva om närliggande områden. Då säger socialdemokraterna och Margareta Winberg alltid: vinst, kommersialism, tjäna pengar. Men anklagar ni även kyrkan för att vara ute i kommersiellt syfte när det gäller barnomsorgen? Vi vill att kyrkan som andra skall få anordna barnomsorg. Alla ideella organisationer skall få anordna barnomsorg. Vad säger ni t.ex. om föräldrarna som skall ta hand om sina egna barn? Tjänar de också pengar?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

Fru talman! Jag konstaterar igen att Mona Saint Cyr inte vill svara på den fråga som jag ställde och som handlar om de belopp som jag redovisade. Jag vet alltså inte om de stämmer. Jag är mycket intresserad av att få veta det, eftersom det är en folkpartistisk kvinna som har skrivit artikeln och jag inte har kunnat kontrollera siffrorna. Är det så att man måste tjäna dessa summor för att inte behöva betala för att förvärvsarbeta? När vi då diskuterar deltid säger Mona Saint Cyr hela tiden att det är ''hon'' som skall ha deltid. Detta är en riktig beskrivning av verkligheten. För det är i de allra flesta fall en hon som har deltid, därför att hon skall hinna med det andra arbetet också och mannen arbetar heltid eller övertid. Det har vi socialdemokratiska kvinnor vänt oss emot, inte deltiden som sådan men mot att det fungerar på det sättet att kvinnor blir dubbelarbetande och sliter ut sig, så som jag beskrev i mitt första anförande. Att man kan avtala om arbetstiderna är väl väldigt bra, men risken är bara att de anställda kommer i underläge och att arbetsgivaren har övertaget och dikterar villkoren. En annan sak som jag tycker att det finns skäl att ta upp är talet om att familjen själv skall bestämma. Naturligtvis skall familjen själv bestämma över viktiga saker. Vad ni moderater och andra många gånger glömmer bort när ni talar om att familjen själv skall bestämma är att det också i familjen finns en maktstruktur. Det har visat sig att den maktstrukturen går ut på att mannen väljer först. Sedan kommer barnens behov, och kvinnan får ta det som blir över. Detta har arbetarklassens kvinnor alltid vetat och därför alltid fått arbeta på den tid som blir över -- baka på nätterna, bära ut tidningar på morgnarna och skura trappor på kvällarna. Sedan till frågan vem som får driva dagis. Det möter inget hinder att kyrkan har daghem och bedriver barnomsorg. Kyrkan har rätt till egen beskattning och kan mycket väl taxera ut pengar om den så önskar för att driva dagis.

Fru talman! Mitt anförande skall bli kort, för mitt ärende är lika enkelt som angeläget: det är för dyrt att resa med Gotlandsfärjorna! Ni har hört det förut, och jag lovar att jag så länge orättvisan består och jag är ledamot av Sveriges riksdag fortsätter att påtala det faktum att det är dyrare för en enskild eller en familj att resa till Gotland än till andra orter. Jag har tidigare här i kammaren, för att göra det tydligare, gjort jämförelsen med en godtyckligt vald ort på ungefär samma avstånd från Stockholm, nämligen Borlänge. Jag har följt upp detta i dag och kan konstatera att en tvåbarnsfamilj som väljer Gotland framför Dalarna förlorar minst 270 kr. i pengar och 6 1/2 timme i tid. Det, fru talman, skall vi slåss emot när vi skall hävda turistnäringen som en av våra basnäringar i Gotlands län. Vår landsväg består inte av grus, betong eller asfalt. Den består av fartyg och hamnar. Kostnaden för vår landsväg beräknas inte på samma sätt som kostnaden för andra länsvägar. Därför är det dyrare att resa till Gotland. Vi ser framför oss ännu högre kostnader nästa säsong. Vi behöver en ny konstruktion av Gotlandstrafikens finansiering. Det är inte rimligt att människor skall välja andra resmål än Gotland på grund av kostnaden. Det är inte rimligt att utflyttade gotlänningar skall ha högre kostnader än andra för att besöka sin hemort. Det är inte rimligt att resekostnaden skall få företag och enskilda att tveka inför en flyttning till Man kan, fru talman, diskutera avgångstider, turtäthet, restidens längd och mycket annat i Gotlandstrafiken. Jag har medvetet valt att koncentrera mitt inlägg på kostnaden. Det är dags att Sveriges riksdag erkänner -- och tar det ekonomiska ansvaret för -- Gotlands landsväg till fastlandet.

Fru talman! Under vårsessionens slutskede fattade riksdagens majoritet ett antal beslut som för Gotland kommer att få näst intill förödande effekter. Det gäller stödområdesindelningen, där Gotland inte längre fick tillhöra stödområde. Det gäller beslutet om århundradets skattereform, där speciellt turismen har blivit drabbad av den förhöjda mervärdeskatten. Det gäller framtiden för jordbruksnäringen, som fortfarande är den dominerande näringen på Inför alla dessa beslut har jag i motioner och debattinlägg försökt påtala konsekvenserna för det gotländska näringslivet, men utan nämnvärt resultat. Varför vill man i regeringen inte lyssna, varför är man inte beredd att se till helheten? Det har funnits många anledningar under mina år i denna kammare att konstatera att den ena handen i regeringen inte vet vad den andra gör. Gång efter annan upprepas detta. Hela Sverige skall leva -- det har vi snart hört till leda. Jag måste då ställa frågan: Vilka förutsättningar ger regeringen för ett liv i glesbygdslänet Gotland? Den höjda turistmomsen blev ett dråpslag för oss med 50 000 färre turister den gångna sommaren, ungefär en tiondel färre besökare på ön. Mina uttalade farhågor i juni har dess värre besannats. Det gick några veckor efter riksdagsbeslutet, och den 5 juli hade statens industriverk fått i uppdrag att studera momsförslagets effekter på vissa turistregioner i Sverige, däribland Gotland. Om det efter några år visar sig att det blir ''orimliga effekter'', kan staten möjligen tänka sig en stödinsats. Men då är ju skadan redan skedd, det är den i dag. Och hur kommer ''orimlig effekt'' att definieras? Från centerpartiets sida har vi aktivt motarbetat höjningen av turistmomsen. Vi kommer att fortsätta med det, därför att vi inser vilka konsekvenser denna har för den enskilde företagaren inom denna bransch. Som ytterligare lök på laxen kommer från årsskiftet införandet av persontrafikmoms. Mitt krav från juni på att färjetrafiken till och från Gotland måste undantas ställer jag på nytt här i dag till de båda partier som genomdrivit skatteomläggningen, nämligen socialdemokrater och folkpartister. Det är otillständigt att en familj med två vuxna och två barn plus bil, som i dag betalar ca 2 000 kr.

Här har staten tidigare gått in med SIND-pengar i ett projekt ''Avstamp Gotland'', som bl.a. skulle resultera i ökat stöd till turism och jordbruk. Detta ingav förväntningar inom turistnäringen, förhoppningar som i dag ligger grusade av denna eländiga mervärdeskatt. Det är varken mer eller mindre är en paradox att regeringen nu slår undan benen på projekt som tidigare initierats av samma regering. Återigen -- var finns helhetssynen? Under den gångna veckan har bensinpriserna diskuterats främst från glesbygdslänen i norra Sverige men också från annat håll. Regeringen har svarat med höjda avdrag för arbetsresor. Och det är väl bra så långt. Men för Gotland, som faktiskt är landets mesta glesbygdslän så till vida att Gotland procentuellt har mest invånare boende utanför tätort, hade en total sänkning av bensinpriset/- skatten varit mera rättvis. Det finns ett antal nödvändiga resor som inte är arbetsresor. Med centerns förslag till energibeskattning skulle bensinpriset vara mer än en krona lägre. När det gäller den förändrade jordbrukspolitiken kommer en omställning att få större inverkan på arbetsmarknaden på Gotland än i något annat län i landet. Bortsett från sockerproduktionen finns det inget som helst hänsynstagande till Gotlands speciella läge och beroende av jordbruksproduktionen. Från riksdagsmajoritetens sida saknas det både förståelse och vilja när det gäller att rättvist möjliggöra en positiv utveckling på ön. Fru talman! Det finns anledning att återkomma i denna talarstol vid ett senare tillfälle såväl till dessa frågor som till villkoren för våra kommunikationer med fastlandet. Vad jag ville redovisa i denna debatt var den oro som vi gotlänningar känner inför framtiden när det gäller de här frågorna.

Fru talman! ''Värmland det är mitt liv, det se''. ''Där vill jag leva, ja, där vill jag dö'' står det ju i Egentligen skulle jag kanske ha sjungit den sistnämnda. Men när jag tänkte efter insåg jag att det nog var bäst att bespara fru talmannen samt övriga åhörare det. Ja, hur är det då att leva i Värmland 1990? Bilden är inte helt ljus. Mörka moln börjar torna upp sig vid horisonten, och fortfarande råder en regional obalans. Den längsta högkonjunkturen under efterkrigstiden börjar nu mattas av. Men denna långa och intensiva högkonjunktur har naturligtvis under tiden påverkat Värmland mycket positivt. Utgångsläget inför den väntade lågkonjunkturen är därför bättre än vad det normalt brukar vara inför bistrare tider. Antalet arbetslösa i nuläget visar inte på någon större ökning. Däremot har oroande varsel lagts, och orderingången till vissa företag har minskat. Tendensen visar därmed att arbetslösheten i det korta perspektivet inte förväntas öka drastiskt. Men utvecklingen i det längre perspektivet inger viss oro och måste därför nogsamt följas. I Karlskoga har t.ex. sedan mitten av 70-talet ca Storfors har förlorat ca 1 000 arbetstillfällen vardera. I år har Kristinehamn drabbats av en minskning av antalet arbetstillfällen med ca 500. Vidare har Saab-Scania varslat om nedläggning, vilket innebär att ett stort antal arbetstillfällen kommer att försvinna. I den berörda regionen finns det ett högteknologiskt kunnande. Där finns arbetskraft med mycket kvalificerat verkstadskunnande. Där finns också den modernaste industriella utrustning som står att få. Staten måste här känna ett särskilt ansvar för de strukturförändringar som följer av att försvarsindustrin får andra förutsättningar. I västra Värmland har TVAB, som tillverkar kablar främst till bilindustrin, beslutat att flytta tillverkningen till Portugal. Om det sker kommer ett hundratal anställda att förlora sina jobb, och Töcksfors kommer att drabbas mycket hårt. Även de enheter som TVAB har i Säffle, Koppom, Malung och Vansbro kommer att beröras. Riksdagen har ju fattat beslut om att ge stöd till teknisk utveckling beträffande bilindustrins underleverantörer. Jag förutsätter att det stödet kommer att utgå till de berörda. I Säffle har vi Billeruds bruk, som tillverkar fettavstötande papper. I dag råder det osäkerhet angående brukets framtid på grund av att ägarna vill sälja koncernen, i vilken bruket ingår. Här måste man mycket noga följa utvecklingen ur regionalpolitisk synpunkt. I norra delen av Värmland har vi länets högsta arbetslöshet. I dessa delar är det fråga om långa avstånd samt dåliga vägar, vilket gör att det är svårt med arbetspendling till andra orter. Det beslut som har fattats om nedläggning av NKLJ-banan i Hagfors gör inte situationen i denna del av Kvinnoarbetslösheten i den här delen av länet är också mycket hög. Fru talman! Vad behöver man då göra för att kunna komma till rätta med den regionala obalansen? Först och främst vill jag lyfta fram utbildningen. Utbildningen är ett medel när det gäller att komma till rätta med den regionala obalansen. Därför är det mycket viktigt att det från statens sida sker en satsning på framtida ökade samt fasta forskningsresurser vid högskolan i Karlstad. Vidare råder det som bekant fortfarande en överhettning i storstadsområdena. Därför anser jag att statsmakterna bör ta initiativ till en starkt ökad utlokalisering av verksamheter och statliga verk och myndigheter till de regioner där ökad sysselsättning är ett måste för regionens överlevnad och utveckling. Ett konkret exempel i nuläget i det sammanhanget är postgirohanteringen, som tas upp i post och teleutredningen. Denna verksamhet skulle med fördel kunna utlokaliseras. Vi värmlänningar säger att postgirot är hjärtligt välkommet till Hagfors. Där finns det bra arbetskraft och lämpliga lokaler. Är det så att det måste vara en större ort, är man hjärtligt välkommen till Kristinehamn eller Vidare hälsar vi värmlänningar den eventuellt kommande nya TV-kanalen mycket mycket välkommen. Bra kommunikationer är ju en mycket viktig förutsättning för att länet skall utvecklas. Därför måste vi se till att det blir en ny länsflygplats i Järnvägsförbindelserna måste också utvecklas. Inte heller vägstandarden är bra. Det gör att vi också kräver höjda statliga väganslag. Slutligen protesterar samtliga riksdagsledamöter från Värmland mot förslaget om en ny tullorganisation. Vi vill inte förlora ytterligare 24,5 tjänster, som väl kommer att försvinna i Karlstad, Fru talman! Värmland är ett bra län att leva i. Jag vill att det skall vara så även i fortsättningen. Därför kommer vi socialdemokrater att fortsätta vår kamp för en positiv utveckling i Värmland.